Herr talman! Jag tycker att det är bra att man slår fast, liksom man gjorde i öppningsdeklarationen, att offentlighetsprincipen är en omistlig del av Sveriges politiska och kulturella arv, och att den linje som är förankrad i svensk grundlag ligger fast. Frågan är bara om den kommer att ligga fast i fortsättningen. Det är det som oroar mig. Därför tycker jag att det är märkligt att man i nästa stycke säger att det inte finns någon anledning att ta upp offentlighetsprincipen och vilka villkor som skall gälla i medlemskapsförhandlingarna. Jag vill koncentrera mig på den del som även Hans Göran Franck tog upp, nämligen integritetsskyddet. Själv har jag deltagit i den kommitté som skulle föreslå en ny datalag i Sverige. Där kunde vi konstatera -- alla experter var överens -- att det förslag till EG-direktiv som föreligger, som nu har antagits av parlamentet men som man väntar på att ministerrådet skall ta ställning till, inte stämmer överens med svensk offentlighetsprincip. Det stämmer inte överens med tryckfrihetsförordningen. Går EG-direktivet igenom kommer vi att vara tvungna att anpassa oss till den här situationen. Enligt de uppgifter som jag har fått kommer detta att tas upp i vår. Det är inte heller bara en fråga som blir aktuell om vi blir medlemmar i EG, utan detta gäller även genom EES-avtalet. Det är därför det är så viktigt att vi i förhandlingarna med EG försöker att få något slags förbehåll. Går direktivet igenom kommer vi att påtvingas en skyddslagstiftning som inte stämmer överens med vår offentlighetsprincip. Det här är ganska klart. Det är därför jag många gånger har förvånat mig över att man tar så lätt på den här frågan och säger att det kommer att ordna sig. Man kommer inte att förhandla bort offentlighetsprincipen. Nej, men om direktivet går igenom sägs det att EG-staterna inte kommer att utbyta information med länder som inte har ett tillräckligt starkt integritetsskydd för medborgarna. Det gäller som sagt även med EES-avtalet. Med människors fria rörlighet över gränserna följer även ett flöde av information. Då blir den här frågan som sagt aktuell. Om vi tvingas till den här skyddslagstiftningen naggas offentlighetsprincipen i kanten. Det har regeringen erkänt genom att man inte har kunnat lägga fram ett nytt förslag till datalag i riksdagen. Man har gjort vissa förändringar i enlighet med det som kommittén föreslog. Men man har sagt att man inte kan komma med en ny datalag nu på grund av att vi inte vet hur EG kommer att ställa sig i den här frågan. Det är därför det är så viktigt att frågan så snart som möjligt tas upp i förhandlingarna. Annars kan det ju bli för sent. Vad har vi då för möjligheter att påverka? Jag är ytterligt oroad över att de här frågorna inte förs fram mer, för det ser inte ut som om man kommer att ändra sig när det gäller det förslag till EG-direktiv som föreligger. Det har manglats i många olika instanser och varit föremål för mycket diskussion. Det som gäller är att man inte kan lämna ut handlingar som gäller vissa personuppgifter därför att det är den registrerade personens intresse som överväger. Då kan t.ex. inte medierna eller andra personer få del av sådant som i dag är offentliga handlingar. Det kommer också att bli svårt att veta vad det finns för handlingar. Man får nämligen inte göra upp ens ett diarium över personärenden, för offentlighetsprincipen i sig är inget ändamål. Om man inte ens kan få ha ett diarium blir det väldigt svårt att veta vad det finns för handlingar. Sedan har vi meddelarskyddet. Det finns många viktiga punkter här som jag tycker att ni måste ta upp i förhandlingarna och visa på att offentlighetsprincipen verkligen skall ligga fast.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tror att det finns någon meningsskiljaktighet mellan vare sig Hans Göran Franck eller Ingela Mårtensson och mig i den grundläggande frågan. Vi skall stå fast vid att den svenska offentlighetsprincipen, vilket jag också framhöll i deklarationen den 1 februari, är en omistlig del av vårt politiska och kulturella arv.

Vi kan aldrig tänka oss att överge den grundläggande princip vi har att handlingar skall vara offentliga med mindre än att presumtionen är att de är sekretessbelagda. Det är fullständigt ovidkommande i sammanhanget att många EG länder, men inte alla, har en annan uppfattning på den här punkten. Det kommer inte på något sätt att förändra den svenska regeringens och, vågar jag utgå från, den svenska riksdagens ställningstagande i den här frågan. Problemet, och då kommer vi in på den andra frågan, är hur man skall attackera det här. Vi har valt att deklarera att denna grundläggande princip står fast. I vår öppningsdeklaration, som är en del av förhandlingsmaterian och en utgångspunkt för de svenska förhandlingarna, låter vi detta klart och tydligt och utan minsta tvekan bli känt för EG:s medlemsländer och kommissionen. Skälet till att vi icke vill förhandla om offentlighetsprincipen är att däri skulle ligga att den skulle vara förhandlingsbar, och vi vill icke förhandla om detta. Nu kan det sägas att det att man förhandlar inte gör offentlighetsprincipen förhandlingsbar. Nej, men om man gör en reglering med EG kring detta kan det få formen som en del av EG-rätten, och på så sätt, trots att vi hävdar att det är någonting som ligger helt utanför, bli föremål för tolkning av EG:s högsta dömande organ. Det är alltså en seglats mellan Skylla och Karybdis att bevara vår fullständiga frihet och samtidigt i en eller annan form dokumentera vårt intresse på den här punkten. I denna grundläggande strävan finns inte minsta skillnad mellan Reidunn Lauréns uppfattning och min egen. Hans Göran Franck hänvisade till det beslut om ökad öppenhet som EG nyligen har fattat, som innebär att man under vissa omständigheter, men inte alla, kommer att redovisa röstbilden. Min uppfattning är att det var ett steg i rätt riktning, men att det inte var ett tillräckligt långt steg. Jag sade så sent som för någon vecka sedan vid en konferens i Bryssel att den svenska regeringen under alla omständigheter i varje enskilt fall kommer att redovisa hur vi har ställt oss i egna frågor. Jag hoppas att utvecklingen går i samma riktning även när det gäller de andra länderna. Ingela Mårtensson hänvisade till ett förslag om integritetsskydd. Det är inget bra förslag. Vi skall på allt sätt verka för att detta förslag så som det nu är utformat förändras på ett sådant sätt att det ligger i linje med våra principer. Vi vet att det är många andra som har synpunkter på det här förslaget. Det lär dröja innan det läggs fram, och jag har goda förhoppningar om att det skall få en sådan utformning att det inte kommer att bereda problem för vår del. Men på den här punkten är givetvis oskrivet bäst. Hans Göran Franck talar om önsketänkande. Han hänvisade till att reglerna är olika i olika länder. Just detta är beviset för att det är en sak som icke regleras av EG-organen utan bestäms av varje land för sig. Så skall det enligt min mening vara. Om man skulle eftersträva en harmonisering på detta område, skulle det kunna innebära att vi förklarade oss beredda att tumma på den svenska offentlighetsprincipen, med hänsyn till att andra länder har andra principer. Där tror jag vi alla tre kan vara eniga om att Sverige icke är berett att göra någon som helst eftergift. Vår grundprincip är att detta är varje lands ensak. Sedan är det en annan sak att EG-organen, vart och ett av dem, har sina egna sekretessregler. Här vill vi, som medlem men också redan som kandidatland, verka för ökad öppenhet. Här finns en hel del som skulle kunna förbättras.
Herr talman! När det rör sig om värdet av offentlighetsprincipen borde vi vara helt överens. Jag vill markera det med att säga att offentlighetsprincipen, som den är utformad i vårt land, är grundläggande för vår svenska demokrati. Förhoppningsvis kan den också på vissa områden komma att ytterligare förstärkas och förbättras. Den är också grundläggande i andra nordiska länder. Problemet är här att det i EG och blivande EU kan komma att fattas beslut som är negativa för vår del. Det är av den anledningen som det är nödvändigt att få en klar markering från den andra sidan att man inte kommer att inkräkta på vårt sätt att utforma och tolka offentlighetsprincipen. Det var det som Reidunn Laurén sade i TCO-debatten, att man överväger andra åtgärder än en ensidig deklaration i förhandlingarna. Nu tycker jag att Ulf Dinkelspiel går tillbaka till detta att det skall räcka med en ensidig deklaration. De andra skall respektera den. Men vi kan inte nöja oss med det. Det finns en princip som tillämpas inom EG som sådant, nämligen den att handlingar inte är offentliga utan ett särskilt beslut. Det finns också regler om hur länge handlingar skall vara sekretessbelagda. Man kan inte gardera sig mot att EG-domstolen kan göra innovationer på detta område för förfluten tid. EG-domstolen har redan gjort det, inte på detta område men på andra. Vad som är ännu viktigare är de kommande beslut som kan fattas på detta område. Fattas det ett beslut som är negativt för oss, är vi bundna av det såsom medlemmar. Det är av den enkla anledningen som det inte räcker med en ensidig deklaration. Jag berörde också integritetsskyddet i mitt förra inlägg. Jag vill gärna instämma i vad Ingela Mårtensson har sagt på denna punkt. Jag tycker att det är oroande att vi inte får riktigt klara besked.
Herr talman! Jag undrar bara vad det spelar för roll om vi säger att vi står fast vid vår offentlighetsprincip, om sedan det EG-direktiv vi har pratat om går igenom. Det har manglats i många olika instanser. De signaler jag har fått är att man nu tror att det kommer att gå igenom till våren. Det finns inget som tyder på att det skulle bli annorlunda. Nu har vi hört att statsrådet inte heller tycker att detta är ett bra förslag. Det noterar jag med tacksamhet. Det visar att vi är överens om att det blir dåligt för Sverige om vi tvingas acceptera detta EG-direktiv. Det är inte bara aktuellt vid medlemskap. Det gäller även i och med EES avtalet. Direktivet gäller oavsett om vi blir medlemmar eller ej, om vi nu vill vara med i den fria rörligheten för information och för personer. Därför tycker jag att förhandlingslinjen inte riktigt håller. Om det nu blir så, vilket allt tyder på, att EG direktivet antas i mars nästa år av ministerrådet, vad gör vi då? Finns det då utrymme för några förhandlingar om att vi skall ha ett särskilt förbehåll? Annars kommer man inom EG att säga att man inte utbyter några data med länder som inte har en tillräckligt stark skyddslag. I svaret säger statsrådet också att vi kan besluta om vilka regler som passar oss. Det kan vi uppenbarligen inte. Annars hade väl regeringen lagt fram en ny datalag. Nu får vi sitta och vänta på vad EG-direktivet säger. Vi kan inte besluta om regler som passar oss. Jag tycker fortfarande att det inte finns någon tillräcklig garanti för att vi kommer att ha kvar offentlighetsprincipen. Den offentlighet vi har i dag i Sverige är också en form av integritet. Den är ett sätt för medborgarna att veta vilka uppgifter myndigheterna har samlade om dem. Öppenheten är en del i integriteten. Om EG-direktivet går igenom och någon anmärker på vårt sätt att hantera offentlighet, och det hamnar i EG-domstolen -- vad gör vi då? Då tvingas vi ju att ändra vår lagstiftning, eller hur?
Herr talman! Hans Göran Franck sade att offentlighetsprincipen är ett grundläggande inslag i vår demokrati. Också på denna punkt är vi helt eniga. Med den utgångspunkten borde det vara möjligt och rimligt att vi också gemensamt skulle kunna hitta de bästa vägarna att slå fast detta, samtidigt som vi måste undvika att det blir del av EG-rätten. Detta är centralt i sammanhanget. Ingela Mårtensson och Hans Göran Franck tog upp integritetsskyddet och det förslag som har lagts fram. Också där är vi eniga. Förslaget är inte bra. Vi kommer att på allt sätt, som vi har gjort hittills, verka för att det förändras i de delar vi inte tycker är bra. Personligen tror jag inte -- här kan jag dock ha fel -- att det kommer att genomföras, som förslaget är framlagt. Men det får framtiden utvisa. Om ett sådant förslag skulle utarbetas som skulle innebära grundläggande förändringar, vill jag säga att det aldrig kan gå dithän att det blir en förändring av offentlighetsprincipen. Däremot kan det bli så, som Ingela Mårtensson var inne på, att man under sådana omständigheter inte vill ge oss visst material, därför att vi inte respekterar en princip som EG har lagt fast. Då får vi betala det priset. Det är ett pris som man ibland kan få betala i internationellt samarbete. Man vill inte ingå i ett internationellt samarbete. Då får man inte heller del av det material som i detta fall kan vara aktuellt. Det kan vara ett pris som vi får betala. Nu har jag mycket goda förhoppningar om att utvecklingen skall gå i den riktningen att någon grundläggande konflikt inte uppstår. Vi skall inte tro att vår sekretesslag i alla dess delar och genom alla åren har varit och är ett oomkullrunkeligt faktum. Jag tror att vår sekretesslag har 150 paragrafer. Den ses ofta över. Där regleras undantag från offentlighetsprincipen, integritetsskyddet, affärshemligheter, tystnadsplikt och liknande. Sådana ändringar kan inte uteslutas heller i framtiden. Men jag kan med säkerhet säga: Det kan aldrig bli fråga om att EG, genom något beslut som skulle kunna fattas i EG-organen, skulle kunna tvinga oss att ändra den grundläggande offentlighetsprincipen. Att andra länder har andra regler på detta område förändrar inte ett skvatt på den punkten. Den typen av beslut kräver enighet, och vi säger nej om en sådan fråga skulle komma att aktualiseras. Det är för mig en självklarhet. Hans Göran Franck ger sken av att vilja säga att det finns en skiljaktighet i min och Reidunn Lauréns syn på det hela. Det gör det inte. Reidunn Laurén har talat om olika former för att dokumentera principen. Jag talar om att i en eller annan form dokumetera den. Jag vill inte föregripa hur vi kan komma fram på denna punkt. Det får de fortsatta diskussionerna utvisa. Jag har icke uteslutit men icke heller anvisat någon särskild väg. Hans Göran Franck talade om att EG som sådant har en princip att handlingar är hemliga och att det fordras beslut i varje fall för att lämna ut dem. Låt mig på den punkten säga att mycket av materialet är tillgängligt. Det finns olika uppgifter om hur mycket det är. Jag har hört siffror över 90 %. Det återstår att verifiera. Jag skall säga Hans Göran Franck att jag gärna skulle se en omvänd presumtion i EG, dvs. att man närmade sig vår princip och fjärmade sig från de nuvarande EG länderna. När jag uttrycker den förhoppningen är det inte ett önsketänkande. Jag säger inte att det blir så. Hans Göran Franck säger att jag är för optimistisk och att utvecklingen inte kommer att gå i den riktningen. Jag säger bara att jag hoppas att utvecklingen kommer att gå i den riktningen. Sedan får vi se om det blir så. Det är mycket möjligt att Hans Göran Franck har rätt, att det inte kommer att bli någon sådan utveckling. Jag säger inte att det kommer att bli det. Men jag lovar att vi, på alla sätt, som vi har gjort hittills, kommer att verka för förståelse för den principen. Det kanske kan bli som droppen som urholkar berget. Låt framtiden utvisa det. Slutligen vill jag säga något om gemensamma regler på detta område, som skulle innebära att vi skulle tumma på offentlighetsprincipen. Gemensamma regler för EG har inte aktualiserats. Skulle det aktualiseras, är det min alldeles bestämda uppfattning att Sveriges regering och riksdag skulle motsätta sig en sådan diskussion. Och då blir det inget. Möjligen blir det en diskussion, men några beslut blir det inte, för det kräver enhällighet.
Herr talman! Statsrådet Dinkelspiel är alltför optimistisk om möjligheterna, inte bara när det gäller vad som kan bli kommande beslut utan också tillämpningen av detta. Det kan fattas ytterligare beslut innan Sverige kan komma att bli medlem. Vidare finns det vissa bestämmelser och möjligheter att genom praxis komma fram till ställningstaganden som innebär att man legaliserar den huvudprincip som gäller inom EG, nämligen att det fordras beslut för att en handling skall bli offentlig. Jag tycker att statsrådet Dinkelspiel klart underskattar vilka risker som finns om detta skulle komma till en prövning i EG-domstolen, i händelse av en blivande tvist. Att det finns olika regler i EG-länderna är i och för sig riktigt, men det är bara ett fåtal som har samma regler som vi, och det är mest länder som står utanför. De dominerande länderna inom EG har regler som är rakt motsatta våra. De är mycket negativa både när det gäller offentlighetsprincipen och meddelarfriheten. Vi skall inte kompromissa. Man talar om att detta inte är förhandlingsbart. Nej, det är inte förhandlingsbart i den meningen att vi skall kompromissa eller göra eftergifter. Men frågan måste tas upp i förhandlingar för att vi skall få ett klart besked att man nu, i förfluten tid och i framtiden respekterar den svenska offentlighetsprincipen. Det måste vi få bekräftat. Det skall vara juridiskt bindande. I händelse av en tvist skall vi kunna åberopa det. Vi kan inte åberopa att vi gör som vi vill eller att vi har en lång tradition på detta område. Det räcker inte. Det är därför som jag fortfarande efterlyser klara svar på mina tre frågor. De är faktiskt inte tillfredsställande besvarade. Vi har inte fått besked om hur detta skall göras. Vi har inte heller fått besked när ståndpunkten skall anges. Vi har inte fått klart besked om på vilket sätt man vill få garantier.
Herr talman! Jag hoppas och tror att jag genom de tidigare inläggen mycket klart har angivit regeringens viljeinriktning. Däremot kan jag inte säga vad utgången kommer att bli, och det gäller alla frågor som diskuteras i förhandlingarna, vare sig de är föremål för formella förhandlingar eller inte. Även om jag skulle ha en uppfattning om vart det bär på några punkter, kan det vara att spela bort förhandlingskort om jag säger vad jag tror lösningen blir på en viss punkt. Det skulle inte gagna svenska intressen. När den tiden kommer, inom en inte alltför avlägsen framtid, hoppas jag här i riksdagen kunna redovisa vad utgången av diskussionerna har blivit på den här punkten. Hans Göran Franck upprepar att det är en omvänd presumtion, handlingar i många EG-länder är hemliga om inte särskilda beslut fattas. Det är riktigt. Men, Hans Göran Franck, det kan aldrig bli fråga om att Sverige skulle tvingas att acceptera en sådan regel. Det kan jag försäkra. Jag kan nog med stor sannolikhet säga att det aldrig kommer att bli fråga om att Sveriges regering eller riksdag, även om jag inte kan binda regering och riksdag för all framtid, skulle acceptera en sådan princip. För mig är detta helt otänkbart. Jag har sagt att jag hoppas att utvecklingen går i den här riktningen. Nu säger Hans Göran Franck att jag är alltför optimistisk och att det inte kommer att bli så. Jag har sagt att jag hoppas. Jag har inte sagt att det kommer att bli så. Låt oss se! Vi lär få tillfälle att diskutera den här frågan flera gånger till. Då får vi se i vilken riktning det har gått i EG-organen, mot ökad slutenhet eller mot ökad öppenhet. Jag ser fram mot en sådan diskussion. På den här punkten har vi gemensamma intressen. Jag lovar att vi skall göra allt vad vi kan för att verka för detta under mellantiden.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sin negativa inställning till snöskoter som fordon och skoteråkandet och om regeringen avser att lägga fram förslag till hastighetsbegränsning för snöskotrar. Sundström har också frågat om jag avser verka för att antalet remissinstanser i nu pågående remissbehandling av betänkandet Naturupplevelser utan buller - en kvalitet att värna utökas så att underlaget för ett förslag till riksdagen blir mer representativt. propositionen konstaterades att en alltmer omfattande användning av flygplan, helikoptrar och terrängfordon i fjällområdena samt ett ökat antal motorfarkoster i skärgårdsområdena har medfört bullerproblem i allt fler områden där tystnaden borde vara en viktig kvalitet. I propositionen redovisades avsikten att utreda möjligheterna till och konsekvenserna av restriktioner mot bullrande aktiviteter i fjällområdena och i skärgårdsområdena samt lämna förslag till åtgärder. Riksdagen ställde sig bakom detta. I augusti 1991 tillkallade den socialdemokratiska regeringen en särskild utredare i syfte att belysa dessa frågor. I den allmänna debatten och i en rad skrivelser till regeringen har pekats på de negativa effekter som snöskoteråkning kan ha på framför allt miljö och säkerhet. Utredningens slutbetänkande överlämnades till regeringen i somras och är nu ute på remiss. Remisstiden går ut i morgon. Utredaren har framför allt övervägt åtgärder för att i områden som är särskilt värdefulla för det rörliga friluftslivet minska bullerstörningarna från motorburna fritidsaktiviteter, bl.a. från motorbåtar och snöskotrar. Bl.a. har diskuterats områden med bullerrestriktioner, bullernormer och hastighetsbegränsningar. Som Sundström säkert vet har utredningen tidigare lämnat ett delbetänkande om vattenskotrar som lett till riksdagsbeslut som reglerar vattenskoteranvändningen. Utredningens slutbetänkande bereds för närvarande inom regeringskansliet med sikte på att förslag skall lämnas till riksdagen vid årsskiftet. Självfallet kan jag inte föregripa regeringens ställningstaganden kring de olika utredningsförslagen. Naturligtvis kommer hänsyn att tas till de remissynpunkter som kommer in. Regeringen har inte gett uttryck för någon negativ inställning till varken motorbåts eller snöskotertrafik. Målet är bl.a. att hitta en bra avvägning mellan det intresse som finns i många glesbygder att utnyttja snöskotern som ett transportmedel och intresset av att exempelvis kunna vistas ute i naturen utan störande buller. Valet av remissinstanser har framgått av vad jag tidigare har nämnt, nämligen att den aktuella utredningen inte bara har behandlat snöskotrar utan även andra motorburna fritidsaktiviteter såsom t.ex. motorbåtar i kustvatten och vissa inlandsvatten. Detta hade Sundström lätt kunnat konstatera om han hade läst betänkandet bättre. Jag är övertygad om att remissen av betänkandet till länsstyrelser, kommuner och organisationer som berörs av snöskotertrafik ger den breda belysning som eftersträvas vid en remissbehandling.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Görel Thurdin för svaret på min interpellation. Det finns en oro över det arbete som pågår i Miljödepartementet kring dessa frågor. Det gäller framför allt kring restriktionerna att köra snöskoter. Debatten pågår för fullt i Norrlandslänen i den här frågan. Jag antar att Görel Thurdin, som själv är norrlänning, har kunnat ta del av den i massmedierna. I den här debatten är alla parter överens om att det är viktigt att värna vår gemensamma natur. Men ett eventuellt förslag måste utformas så att det på ett rimligt sätt balanserar respektive intressen. Förslagen i bullerutredningen speglar i alltför hör grad centrala Stockholmsintressen. Det är egentligen så fjärran från närdemokrati som man kan komma. Man vill t.ex. begränsa rätten att flyga och landa med helikopter samt köra snöskoter i norra Norrland. Det borde naturligtvis vara kommunerna som, utifrån kunskapen om det egna områdets betydelse för friluftslivet, skulle få avgöra omfattningen av körning med snöskoter och landning med flygplan. Eller som en snöskoterförare uttryckte sig i massmedierna häromdagen: Tänk om vi norrlänningarna skulle kräva total tystnad i Roslagen för att vi en semestervecka skall paddla kanot där. Det är självfallet bra att diskutera bullerfrågan, och det måste också ske med tillverkarna. Det har skett tidigare när vi har diskuterat frågor som har berört motorcyklar och motorcykeltrafik. Egentligen är detta inte bara en miljöfråga utan i hög grad även en demokratifråga. Det är en fråga om vem regeringen vill lyssna på när man formulerar sina förslag. Varför ville inte regeringen i remissomgången lyssna på några av de hundratals snöskoterklubbar som finns i Norrlandslänen? I stället ges remissinstanser som t.ex. Fjällklubben i Uppsala en betydelsefull roll i det här sammanhanget. Det är remissinstanser som representerar regioner som knappast haft någon snö på åtskilliga år. Därmed måste de anses ha en begränsad kunskap om hur viktig snöskotern är för befolkningen i Norrland och dess glesbygder. Om förslagen genomförs i den form som de nu föreligger i utredningen, får det utan tvivel förödande konsekvenser för turistnäringen. Norrlandsförbundet har beskrivit en sådan utveckling genom att peka på att över 15-talet välbesökta friluftsområden skulle stängas för skotertrafik. Det betyder att många hotell, stugbyar, uthyrningsföretag, vildmarkscamper och flygföretag skulle tappa en stor del av sin utkomst samt att tusentals arbetstillfällen i hela Norrland skulle vara i fara. Jag håller med Norrlandsförbundet om att det är bättre att ibland lyssna till ett flygplan i fjällvärlden än att mista hundratals arbetstillfällen i utsatta fjällbyar. Begränsningarna av skotertrafiken, om de genomförs enligt utredningens förslag, skulle sannolikt innebära att tystnad och stillhet kommer att råda i stora delar av fjällvärlden men också att bara fysiskt fulländade skidåkare och vandrare får uppleva stillheten. Äldre, handikappade och familjer med barn skulle motas bort, om förslaget förverkligades. Förslaget om hastighetsbegränsning är ett byråkratförslag som inte har någon förankring i verkligheten, eftersom det är omöjligt i praktiken att kolla hastigheterna hos terrängfordon. Jag har förståelse för att Görel Thurdin inte nu kan redovisa detaljer i ett regeringsförslag, men mot bakgrund av den breda och intensiva debatt som förekommer när det gäller skotertrafiken och utredningens förslag tycker jag nog att statsrådet borde ha kunnat ta avstånd från de mest grova och okunniga delarna av förslaget. Det skulle hyfsa debatten, och det tror jag att vi politiker skulle tjäna på, när regeringen äntligen tar ställning i den här frågan. Jag tänker naturligtvis då på de delar som handlar om hastighetsgränser och de stora nya områden där man enligt utredningen skulle förbjuda skotertrafik.
Herr talman! Snöskotertrafik har ett berättigande, men behovet av att skapa goda förutsättningar för att styra trafiken och utvecklingen är mycket angeläget. På vissa håll går mötet mellan snöskoterfolket och friluftsfolket och markägarna tämligen friktionsfritt, men utan tvivel är det så att det i många områden råder en ohållbar situation när det gäller de ökande problemen med skoteråkning. Den utredning som nu har varit ute på remiss har gett länsstyrelser, kommuner och andra möjlighet att ge synpunkter på utredningens förslag och -- vilket är inte minst viktigt -- redovisa sina erfarenheter och ge exempel på hur man lokalt angripit problemen. Jämtlands länsstyrelse håller en intensiv kontakt med skoterklubbarna för att i sitt remissvar få med också deras synpunkter. Det gäller ju först och främst att åstadkomma åtgärder som begränsar de störande effekterna av fritidsoch nöjestrafiken. I mitt län, Jämtlands län, finns problemen bl.a. i Det har visat sig att det finns ett stort behov av skoterleder för att uppnå för alla parter acceptabla förhållanden. Just detta har Rikspolisstyrelsen påpekat i sin utredning rörande skotertrafiken. Utvecklingen på skoterområdet har gått mycket fort, och det bedrivs i vissa delar av Jämtlands län verksamheter som syftar till att bygga upp en turismverksamhet med skoteråkning som bärande aktivitet, samtidigt som LRF -- Lantbrukarnas riksförbund -- föreslår införande av ett generellt förbud att framföra skoter på privat mark utan markägarens tillstånd. De flesta skoterklubbar som numera finns gör ett seriöst och bra ideellt arbete. De är självklart intresserade av att olika intressen skall kunna samsas och gör så gott de kan. Skoterklubbarna kan knappast lastas för att det finns slarviga skoteråkare som åker för nöjes skull, struntar i normalt iakttagande av hänsyn till känsliga naturområden, nyplanterad skog, privata tomter osv. och inte förstår att man inte kör skoter eller andra motorfordon i berusat tillstånd. Ett fungerande nät av skoterleder är viktigt. Det kostar dock pengar, och i Jämtlands län har vi utarbetat förslag som går ut på att införa en bestämmelse om en avgift på skotrar. Avgifterna skulle förvaltas i en särskild fond som skulle användas till utbyggnad och underhåll av skoterleder med terminaler, information, tillsyn av skotertrafik m.m. Denna lösning kan jämföras med reglerna i jaktförordningen, där avgifter tas ut för att finansiera den ideella verksamheten och dess organisation. Naturligtvis måste det praktiska arbetet med planering och utbyggnad av skoterleder ske i samarbete mellan kommuner, lokala skoterklubbar och skoterorganisationer. Det måste också ske i samförstånd med berörda markägare och närboende. Snöskoteråkningen är en markanvändningsfråga som på ett helt annat sätt än hittills måste uppmärksammas i den kommunala markanvändningsplaneringen. Såväl trafiksäkerhetsfrågorna som störningarna i miljön är av den digniteten att de kräver långsiktiga hållbara lösningar. Det kan enbart uppnås med målmedvetna insatser i syfte att på lämpligt sätt kanalisera trafiken. Statsrådet säger i interpellationssvaret att målet bl.a. är att hitta en bra avvägning mellan det intresse som finns i många glesbygder att utnyttja snöskotern som ett transportmedel och intresset av att exempelvis kunna vistas ute i naturen utan störande buller. Vi är många som ser fram emot ett regeringsförslag i denna fråga. Jag tar för givet att de synpunkter som kommit fram i remissvaren och de många konkreta förslagen där kommer att beaktas i propositionen. Hur ser statsrådet på t.ex. förslaget om en särskild avgift för skotrar, att användas för skoterleder, som jag beskrivit i mitt anförande? Ytterligare en fråga. Utredningen föreslår hastighetsbegränsning till högst 50 km/tim. för skotrar inom delar av fjällområden där trafiken med snöskotrar regleras enligt terrängkörningsförordningen eller naturvårdslagen. Enligt min och mångas mening bör hastighetsbegränsningen vara generell och om möjligt ske genom en förändring av skoterns beskaffenhet, så att den fastställda hastigheten inte kan överskridas. Motsvarande hastighetsbegränsning bör gälla också för andra motorfordon som framförs i terrängen. Målet har statsrådet presenterat i sitt svar. Sedan gäller det förstås medlen att nå detta mål. Jag har presenterat ett tänkbart medel -- generell hastighetsbegränsning och ordning på skoterlederna. Hur ser statsrådet på den möjligheten?
Herr talman! Anledningen till att jag ger mig in i den här debatten är att väldigt många frågetecken har rests kring utredningsförslagen. Statsrådet kommer nu att få besvara en hel del frågor, och det skall bli intressant att få höra svaren på dem. Många upplever det som ett väsentligt ingrepp i glesbygdsbefolkningens möjligheter till rekreation och att röra sig fritt inom vidsträckta områden. Många av de områden vi pratar om i dag är stora som landskapen här nere, vilket statsrådet mycket väl känner till. Utredningen för fram förslag om hastighetsbegränsningar, och Stina Eliasson talade om generella förbud och sådana saker. Statsrådet har sagt att hon inte vill föregripa remissbehandlingen, men det skulle ändå vara intressant att höra hur man har tänkt sig att en sådan sak som hastighetsbegränsning skall kunna efterlevas? Det behövs i dag inget körkort för snöskoter. Man skall bara vara 16 år för att få framföra ett sådant fordon. Skall det finnas begränsningar, är det naturligtvis viktigt att se till att de kan efterlevas också. Om det införs generella inskränkningar, ankommer det på polisen att se till att dessa efterlevs. Jag vet ju hur det var när jag själv var ute som polisman hur svårt det var att komma åt trimmade mopeder. Att ge sig ut i terrängen, i områden som är lika stora som landskapen söderut, och försöka få tag på sådana som inte efterlever bestämmelser om viss hastighet anser jag vara praktiskt omöjligt. Införs det bestämmelser om begränsning av hastighet eller motorstyrka, kommer det säkert att finnas personer som trimmar sina skotrar. Och vad skall det bli för påföljd, när det inte finns körkort att dra in? Det kommer att få byggas upp en hel del byråkrati kring vad det är man skall sätta in sanktioner mot. Det här är en stor problematik, och jag tror att man skall akta sig för att gå in i detaljreglering på detta område. Däremot tycker jag att man skall stödja skoterföreningar, alla klubbar och alla entusiaster, liksom de berättigade krav som organisationer kan ha när det gäller hur och var man skall framföra snöskotrar. Generella saker och hastighetsbegränsningar, som utredningen talar om, har jag svårt att se som någonting realistiskt. Jag ser fram emot de svar som statsrådet skall lämna på frågorna som Sten-Ove Sundström och Stina Eliasson har ställt och att kanske också få höra litet grand om statsrådets egen uppfattning om förslaget att komma åt problemen genom generella hastighetsbegränsningar.
Herr talman! Jag vill först beröra detta med remissinstanserna, eftersom det har en viss betydelse i samband med den frågeställning som Vi har 109 remissinstanser. Jag tror att vårt departement är ett av dem som verkligen inte är rädda för att ha många remissinstanser. Här finns alla Norrlandskommuner med och alla länsstyrelser i Norrland. Att det finns myndigheter med är alldeles självklart, för de är ju våra redskap när vi sedan skall komma fram till konkreta förslag. Det finns också instanser som skall belysa problemen med buller i skärgården. Då är det ju bl.a. båtar det handlar om. Jag tycker därför inte att det finns någon anledning att utöka antalet remissinstanser. Jag tycker faktiskt att det är en väldigt omfattande remiss. Organisationerna är ju med också. Avsikten är att kommunerna skall vara med och ha åsikter om hur de ser på problemen och vilka lösningar som är lämpliga. Ett remissvar som väl berör Sten-Ove Sundström ganska mycket har kommit in i dag -- det landade åtminstone på departementet i dag -- nämligen yttrandet från länsstyrelsen i Norrbotten. Det svaret ger mig anledning att undra om det inte hade varit bättre att prata med länsstyrelsen först, innan jag fick frågan här i riksdagen. tänka sig lägre hastigheter inom ännu mer värdefulla områden. Länsstyrelsen anser vidare att en generell hastighetsbegränsning bör införas för snöskotrar i hela landet. Man nämner också att man har avgivit yttrande till Rikspolisstyrelsen. Länsstyrelsen har även åsikter om vad som är värdefulla områden, osv. Det här visar att det finns olika uppfattningar i frågan om hur man skall lösa problemen. Det är det som remissomgångar är till för -- att klara ut alla olika ståndpunkter och skaffa fram kunskaper, innan regeringen lägger fram en proposition. Jag skiljer på utredningar och propositioner. Man kan inte säga att utredningen framför exakt det förslag som sedan kommer i en proposition, även om det ibland framställs som om det vore på det sättet. Utredningar är till för att vi skall få underlag för att föra en ordentlig diskussion. Jag måste säga att jag föredrar Stina Eliassons syn på den här frågan, nämligen att man kan komma fram genom att ha kontakt med organisationer för dem som använder snöskotrar. Jag har faktiskt varit på länsstyrelsen i Jämtland och tagit del av dess förslag. Jag måste i alla fall säga här att jag finner det sympatiskt att göra det möjligt att utvidga beståndet av skoterleder. Som det är i dag har många människor inte någon led att åka på alls, och då är det ju väldigt svårt för dem att avgöra var det är lämpligt eller olämpligt att åka. Det är klart att skoterleder innebär en styrning. Det är också ett sätt att få människor att hålla sig där man tycker att det är lämpligt att vara. Vi skall naturligtvis diskutera möjligheterna att ta ut avgifter. Det är väl rimligt att de som har intresse av att åka snöskoter även på fritiden är med och betalar uppbyggnaden av skoterlederna. Den diskussionen för vi ju i alla andra sammanhang också. Jag tycker att det är intressant att diskutera frågan utifrån de synpunkterna. Ju mer villiga vi är att samarbeta, desto mindre regleringar behöver vi i samhället. Det är viktigt att komma ihåg. Det finns andra intressenter än snöskoteråkare och de som vandrar och åker skidor i fjällen. Jord och skogsbrukare och renägare är också intresserade av en viss reglering av snöskoteråkning, samtidigt som de använder skotern som arbetsinstrument. Det är viktigt att lyssna till dem också. Regeringen har tillsatt en särskild utredning för detta. Om man far hur som helst på åkrarna uppkommer det skador som gör att en aktiv jordbrukare inte kan använda sina åkrar på rätt sätt på våren, eftersom det tjälar på de ställen där man far fram med skoter väldigt mycket. Många synpunkter och intressen skall vägas in. Jag vill sluta med att säga att fritidsbullerutredningen har lagt fram förslag om särskilda uppdrag. Länsstyrelserna i de fyra fjällänen har t.ex. fått i uppdrag att utreda och lämna förslag om hur man kan lösa denna fråga och koppla den till frågan om hastighetsbegränsningar. Utredningen anser att Vägverket skall starta demonstrationsprojekt och se över det tekniska osv. Utredningen anser inte att allting är klart bara för att det har lagts fram ett förslag.
Herr talman! Jag vet mycket väl hur en utredning görs och hur remissinstanserna fungerar. Jag vet att det tar sin tid innan jobbet är färdigt. När det kommer alltför märkliga utredningsförslag händer det att regeringen markerar en inriktning utan att återge detaljerna. Det är ganska vanligt. Det vore väsentligt att så sker också i detta fall, eftersom debatten går i så höga vågor. Vad gäller val av remissinstanser reagerar jag inte över att kommunerna och länsstyrelserna har fått vara med. Det tycker jag är bra. Det jag reagerar över är att man inte ger alla hundratals skoterklubbar en chans att vara med. Bara i mitt län finns det nära hundra skoterklubbar, och i hela Norrland finns det flera hundra stycken. De företräder en klar part. Man borde ha sett till att fler aktiva, som gör mycket för trafiken och bygger upp skoterleder, kunde få vara med i jobbet. Jag skulle kunna ägna mycket tid åt att kommentera den syn som Länsstyrelsen i Norrbotten har på frågan. Låt mig bara konstatera att de uttalanden som länstyrelsen gjorde resulterade i en tidningsdebatt. Många ansåg att länstyrelsen var okunnig i frågan. Jag instämmer med dem. Även om Länsstyrelsen i Norrbottens län fattar många bra beslut görs det misstag ibland, och det här är ett sådant. Om man är angelägen om att hitta en bra lösning på denna fråga -- det tror jag att Görel Thurdin är -- måste man lyssna till de grupper som sitter inne med kunskaperna. Görel Thurdin känner till att vi har gott om plats i Norrland. Mitt län utgör en fjärdedel av landets yta, och ca 2 % av befolkningen bor där. Att man skulle börja jaga livet av dessa skoteråkare och kolla vilka hastigheter de håller på dessa enorma vidder framstår som ett abstrakt skämt i någon form. Det är ogenomförbart. Om ett sådant förslag genomförs skapar man en mängd lagöverträdare. Jag kommer så väl ihåg hur vi har diskuterat hastigheter i trafiken under de senaste åren. Jag antar att också Görel Thurdin är medveten om den debatten. Det infördes olika hastighetsbegränsningar för motorfordon på vägarna under somrarna. Man experimenterade ett antal år, men upptäckte sedan att hastighetsbegränsningarna överskreds mycket ofta eftersom förarna inte var motiverade att hålla de hastigheter som infördes. Vi skall akta oss väldigt noga så att inte samma sak händer vad gäller skotertrafiken. Det gäller att vinna förståelse bland de skoterägare och bland de grupper som företräder skoterintresset i Norrland om vi skall kunna få fram ett verkligt balanserat förslag. När jag hör Görel Thurdins inlägg är jag inte så säker på att hon förstår det. När sedan Görel Thurdin säger att hon föredrar Stina Eliassons syn på frågan blir jag verkligt orolig. Räcker det inte med de avgifter som finns i dag? Det är otroligt dyrt inte bara att köpa utan också att framföra en skoter. Hur skall trafiken se ut i framtiden om man inför särskilda avgifter för att framföra skotrarna? Jag tycker att det är dags att Görel Thurdin klarar ut hur hon skall ha det på dessa punkter, även om det arbete som pågår inte är helt färdigt.
Herr talman! Förslaget om avgifter för skotrar är faktiskt framtaget i gott samarbete med skoterklubbarna. Det finns ganska många registrerade skotrar i landet -- 150 000 -- och vi har räknat ut hur mycket positivt det skulle kunna ge om man tog ut en avgift för varje skoter. Åtminstone skoterklubbarna i Jämtlands län tycker att det är ett bra förslag, och de jämför sig med jägarna. Man får inte försvåra för folk som bor i dessa trakter genom att skapa restriktioner som gör det omöjligt för dem att använda sig av snöskotern i yrkeslivet. Skotern är ett mycket bra redskap. Det spelar ingen roll vad vi stiftar för lagar -- det finns alltid folk som anser att lagar skall överträdas. En lag utgör i alla fall ett stort hinder och är en hjälp för många att leva förnuftigt. Somliga behöver faktiskt en lag att hålla i handen. Det är inte säkert att det som passar i den ena delen av landet passar i den andra, fru statsråd. Jag vet inte om det råder andra förhållanden och finns andra möjligheter i Jämtlands län än i andra Jag tycker att det är ganska självklart att det skall finnas hastighetsbegränsningar för snöskotrar. Det är vi eniga om i länsstyrelsen också. Bullret är ett problem också för yrkestrafiken. Jag antar att det i propositionen läggs fram förslag till hur man skall komma åt de störningar som flygplan, skotrar och andra motorfordon som t.ex. används i rennäringen och även i ett seriöst friluftsliv åstadkommer. Jag vill till sist fråga när man kan tänka sig att propositionen kommer.

Herr talman! Sten-Ove Sundström tog upp det faktum att länstyrelser, kommuner och Rikspolisstyrelsen fungerat som remissinstanser, men att de skoterklubbar som finns inte tillfrågats. Det är nog det som upprör väldigt många. Jag är jämte, bor i Norrbotten och företräder Västernorrlands län. Jag kan prata om väldigt många saker som rör dessa län. Jag vill kommentera det Stina Eliasson säger om att lägga på ytterligare en avgift på skotertrafiken. Regeringen höjde bensinskatten. Jag hörde till de få som tyckte att bensinskatten inte skulle höjas. Vi var tre stycken som skrev motion om det. Vi trodde att det skulle drabba glesbygdens folk, just därför att man åker väldigt mycket skoter där. Det finns ungefär 45 000 skotrar i Norrbotten och som sagt 150 000 i hela landet. Människorna där uppe tycker att det är ett övergrepp från myndigheterna att de inte tillfrågas och att det föreslås pålagor. Det är, som Sten-Ove Sundström sade, dyrt med skotrar. Bensinen kostar väldigt mycket. Att lägga ytterligare avgifter på skoteråkandet upplevs nog som maktmissbruk. Vad gäller det som sist anfördes beträffande lagar vill jag säga: Visst är det bra att ha lagar. Det ger markeringar av vad samhället accepterar. Men det finns också en risk att det uppstår en omoral. Finns det ingen möjlighet att se till att dessa lagar efterlevs, struntar människor i dem. Man skall nog inte införa lagar vars efterlevnad det inte finns en realistisk chans att kontrollera. Att övervaka 45 000 snöskotrar i Norrbotten är rent praktiskt en omöjlighet, även om inte alla kommer att köras för fort. Det skulle vara intressant att få höra när propositionen kommer att ligga på riksdagens bord.
Herr talman! Vad jag menade med att jag föredrog Stina Eliassons sätt att tackla frågan var att hon kom med ett konstruktivt förslag. Eftersom även Sten-Ove Sundström säger att vi skall lyssna på alla i denna fråga, tog jag mig rätten att lyssna även på Stina Eliasson. Jag har därmed inte sagt att det absolut skall bli så som hon har föreslagit. Vad Stina Eliasson diskuterar är frivilliga överenskommelser. Det kan inte sägas vara fråga om maktmissbruk, om det är önskemål från skoterklubbarna själva som kommer upp till diskussion. Vi får nog anledning att återkomma till denna diskussion. Jag har bara refererat till en enda remissinstans av 109, och det är många remissinstanser från Norrland som återstår. Man kan dock konstatera att vi här faktiskt har ett stort problem. Länsstyrelsen i Västerbotten skrev i somras till Rikspolisstyrelsen och beskrev hur det hade varit under vintern. Det hade åkts väldigt mycket just där det var förbjudet att åka. Förbuden är kopplade bl.a. till djurlivet och rennäringen. Många som kanske rent turistiskt åker i fjällen tar alltså inte sådana hänsyn. Man måste skilja ut de regioner som används turistiskt och där styra människors vistelse till områden där de får vara, inte dit där det är förbjudet att vara med snöskoter. Vi har haft dåliga möjligheter att kontrollera detta, eftersom vi inte har haft några övervakare. Vi har fått uppgifter från polisen om detta, och det har visat sig vara rent omöjligt att klara uppgiften. Jag håller med om att om vi inte har några möjligheter till kontroll eller styrning, blir det svårt att upprätthålla en förbudslagstiftning. Det blir så om ingen vill efterleva den och om ingenting händer när man inte följer den. Det är mot denna bakgrund nödvändigt med ett samarbete. Rikspolisstyrelsen kommer under hösten att lägga fram förslag till förordnanden och utbildning av naturvårdsvakter, som skall ha en viss överblick över känsliga fjällområden. Det är speciella trakter som då är aktuella. När det sedan gäller snöskoterns rent tekniska utformning nämnde jag i mitt förra inlägg att utredningen har föreslagit att Vägverket skall få i uppdrag att studera de tekniska möjligheterna att begränsa bullret. I detta arbete måste man naturligtvis samarbeta bl.a. med tillverkarna. Jag utgår från att man har kontakter för att se vilka möjligheter som finns att begränsa t.ex. buller. Det är i vissa områden för mycket buller under semester och ferietider när människor kommer upp i fjällen och åker omkring där. Jag tycker att vi kan utgå från att någonting måste göras. Sten-Ove Sundström menade att alla de enskilda skoterklubbarna bör kontaktas. Naturligtvis kan vi skicka ut en inbjudan till alla dessa, men även om vi inte är rädda för att utöka antalet remissinstanser, tycker jag ändå att om klubbarna har organisationer som företräder dem, måste vi kunna lita på att dessa i sin tur lyssnar på sina medlemmar. Det är ju så vi har arbetat i Sverige sedan lång tid tillbaka. Men samtidigt är varenda skoterklubb välkommen att skriva brev till departementet för att redovisa sina åsikter. Man tänker kanske inte så mycket på den möjligheten i samband med att utredningar pågår. Man kan skriva till utredningen, och man kan tala med utredare. Man kan skriva till det departement som skall lägga fram propositionen, medan detta arbetar med frågan. På det sättet kan man bli mer aktiv. Sten-Ove Sundström är själv välkommen till departementet, så att vi också där kan diskutera dessa frågor allteftersom remissvaren droppar in och vi får mer och mer av intressanta förslag som kan leda till en bra avvägning. Vi har ju nu kommit något längre i utredningsarbetet och in i remisstiden, men jag måste ändå kanske göra er besvikna genom att säga att jag inte kan föregripa remissinstansernas yttranden och säga att det nu skall bli på ett visst sätt eller hur jag tycker att det skall bli. Jag tycker att man skall känna att man kommer till rätta med problemen med de förslag som man lägger fram. Det skall inte upplevas så, att vi bara utfärdar förbud och begränsar människors frihet att vistas och röra sig ute i naturen. Sten-Ove Sundström tog bl.a. upp de handikappades problem. Jag har full förståelse för att människor har behov av att röra sig i glesbygden med hjälp av t.ex. snöskoter. Jag tror också att ett bra sätt att arbeta är att anlägga snöskoterleder. Det är en fördel om åtminstone den stora strömmen av snöskoteråkare styrs in på snöskoterleder. Jag är ganska övertygad om att de kommer att använda snöskoterleder om man anlägger sådana, på samma sätt som människor i fjällområden och i naturreservat använder vandringsleder, om det finns sådana. Den typen av styrning är viktig att diskutera.
Herr talman! Också jag tror att det är viktigt för att klara detta problem att man träffar frivilliga överenskommelser med de skoterklubbar som finns. Vi kan se på erfarenheterna från motorcykeldiskussionerna för några år sedan. Dessa slutade med att man kom överens med företrädare för branschen och för motorcykelorganisationerna att de skulle ordna frivillig träning osv. Det utföll mycket bra, och detta är sannolikt en av anledningarna till att olyckorna på det området har sjunkit kraftigt. Det är viktigt att komma fram till frivilliga överenskommelser med de berörda, i stället för att tvinga på dem en rad förbud och avgifter för att begränsa missförhållanden. Som statsrådet själv nämnde överträds redan i dag en del förbud, och vi vinner då ingenting på att införa fler förbud. Redan efterlevnaden av de befintliga förbuden är svår att kontrollera. Vi kan t.ex. se på de svårigheter som polisen har att med dagens resurser kontrollera hastigheterna på vägarna. Det säger sig självt att det inte kommer att fungera om polisen dessutom skall ge sig ut i terrängen för att kontrollera hastigheter. Det är därför viktigt med frivilliga överenskommelser. Nu svarar inte Görel Thurdin på den fråga som hon tidigare fått om när ett förslag kan komma. Det vore bra om hon kunde ge en indikation om ungefär när ett förslag kan komma. Jag har naturligtvis den förhoppningen att i detta förslag besynnerligheter som hastighetsbegränsningar och inskränkningar i våra möjligheter att köra i vår egen natur och fjällvärld skall vara bortsopade. På det sättet kan vi få till stånd en värdefull dialog med dem som finns på detta område. Vi skall inte hela tiden lägga förbud och avgifter på människors axlar -- då kommer det inte att fungera. Då får vi bara en mängd lagöverträdelser. Tänk på det, Görel Thurdin!
Herr talman! Jag fick en fråga, och jag vill svara på den. Jag har egentligen gett besked i mitt tidigare svar. Jag framhöll där: ''Utredningens slutbetänkande bereds för närvarande inom regeringskansliet med sikte på att förslag skall lämnas till riksdagen vid årsskiftet.'' Remisstiden utgår nu, och vi arbetar med remissvaren. Vår inriktning är att kunna lägga fram förslag före jul.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén har frågat mig vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att minska den grova brottsligheten, komma till rätta med det oprovocerade gatuvåldet, komma åt den ekonomiska brottsligheten, uppnå målet om en 85 procentig beläggning vid våra kriminalvårdsanstalter och åstadkomma en effektivare polisverksamhet. Lars-Erik Lövdén vill också veta om dubbelbeläggningen vid våra anstalter kommer att fortsätta. Också Hans Göran Franck har interpellerat angående kriminalpolitiken. Med hänsyn till innehållet i interpellationerna har jag funnit det naturligt att redogöra för regeringens mer allmänna kriminalpolitiska överväganden i samband med att jag besvarar Hans Göran Francks interpellation. Jag vill inledningsvis framhålla, att alla åtgärder regeringen har vidtagit och kommer att vidta sammantaget har målet att minska brottsligheten och öka tryggheten. Kampen bedrivs därför över hela det kriminalpolitiska fältet. Med en bibehållen helhetssyn på kriminalpolitiken blir det därför svårt att svara Lars-Erik Lövdén enbart utifrån de frågor som ställs och som bara berör vissa delområden. Självklart delar jag Lars-Erik Lövdéns oro när det gäller bl.a. den grova våldsbrottsligheten och den ekonomiska brottsligheten. I regeringsförklaringen slås också fast att all brottslighet skall bekämpas med kraft. 1980-talets kriminalpolitik var behäftad med stora brister. Den utarbetades i väsentliga delar under motstånd från de borgerliga partierna i riksdagen, och den utformades ofta utifrån brottslingens perspektiv och inte utifrån den brottsdrabbades. Det allmännas reaktion genom straffet skall vara tydlig och komma i första rummet. Men det innebär inte att verkställigheten av fängelsestraffet skall vara utan vårdande inslag. Lars-Erik Lövdén och oppositionen kan knappast klaga på att regeringen har varit passiv när det gäller att vidta åtgärder mot brott, även om vi valt en annan väg mot ett som jag förstår gemensamt mål att minska brottsligheten. Ett antal författningsändringar och organisatoriska förändringar har redan genomförts, och andra sådana åtgärder är på väg att genomföras steg för steg inom rättsväsendet för att vi skall komma till rätta med brottsligheten. Organisationsförändringarna gäller i första hand Polisen och har till syfte att öka effektiviteten i arbetet. Inom ramen för det rationaliseringsarbete som skall bedrivas inom polisväsendet under innevarande och kommande budgetår görs sålunda organisationsförändringar i syfte att närma polisen till människorna i samhället. Polisen kommer i det lokala perspektivet att arbeta närmare människorna och mer problemorienterat än vad som har varit fallet hittills. Vid Stockholmspolisen har man redan i dag nått mycket goda arbetsresultat med den problemorienterade närpolisverksamheten. En aktiv och synlig polisverksamhet på det lokala planet är enligt min mening det bästa sättet att komma till rätta med gatuvåld och annan kriminalitet av det slaget, t.ex. skadegörelse, tillgreppsbrott och ordningsstörningar. Det finns all anledning att understödja och driva på den problemorienterade polisverksamheten. Polisen måste alltså arbeta nära människorna, och ett ökat medborgarengagemang i kontrollerade former ingår i regeringens kriminalpolitik. Regeringen har, som Lars-Erik Lövdén vet, tillsatt en utredning som arbetar med dessa frågor. Den parlamentariskt sammansatta Jerry Martinger kommer att avge ett delbetänkande redan under våren. Regeringens särskilde utredare Håkan Winberg har i dagarna lagt fram ett förslag till ny organisation för den centrala polisen. Detta förslag inriktar sig bl.a. på brottsligheten i ett internationellt och ett nationellt perspektiv. Jag skall inte föregripa regeringens ställningstaganden. Uppenbart är emellertid att det behövs en stark Rikskriminalpolis med hög kompetens som i första hand inriktar sig på internationellt polissamarbete och s.k. kriminalunderrättelsetjänst och som även vid behov kan stödja polisen regionalt och lokalt. Jag har i dagarna också tagit del av en utredning som Länsstyrelsen i Stockholms län har gjort rörande polisorganisationen i Stockholm. I den lägger man fram ett förslag som innebär att en särskild länskriminalavdelning bildas bl.a. för att förstärka insatserna mot den grövre brottsligheten. Jag väntar mig mycket av dessa båda utredningsförslag. Genom regeringens åtgärder har vi nu återigen kommit i balans vad gäller antalet poliser i riket. Den polisbrist som har varit ett faktum under den senare halvan av 1980-talet och början av 1990-talet är nu borta. Brottskurvan ser ut att plana ut, men det är givetvis för tidigt att uttala sig om hur den framtida utvecklingen kommer att te sig. Vägen bort från 1980-talets kriminalpolitik är lång. Det är emellertid min fasta övertygelse att det ligger inom det möjligas gränser att varaktigt bryta brottsutvecklingen och skapa en större trygghet i samhället. För att möta den grova kriminaliteten har regeringen för innevarande budgetår avsatt 60 miljoner kronor. Medlen skall användas för att höja kunskapen och kompetensen inom det kriminalpolisiära området. Medlen kommer bl.a. att komma kampen mot narkotika och våldsbrottsligheten till godo. Minst 30 av dessa miljoner kommer också att användas för utbildningsinsatser och satsningar på teknikstöd vad gäller den ekonomiska brottsligheten. Lars-Erik Lövdén frågar vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att åstadkomma en effektivare polisverksamhet i framtiden. Det stora rationaliseringsarbete som nu pågår inom polisen och som drivs inom ramen för ett sparbeting på 545 miljoner kronor för enbart polisens vidkommande under tre budgetår har just tagit sin början. Jag vill påminna Lars-Erik Lövdén om att besparingarna inom polisen har beslutats med bred parlamentarisk enighet. Inte minst socialdemokraterna har spelat en aktiv roll. Rationaliseringsarbetet har just tagit sin början, och jag har i länsstyrelsernas rationaliseringsplaner och i Rikspolisstyrelsens anslagsframställning kunnat konstatera att arbetet bedrivs seriöst och med ett övergripande mål, nämligen att effektivisera polisen. Rationaliseringsplanerna redovisar ett stort antal förändringar vad gäller organisation och arbetsformer i effektiviseringssyfte. Jag har nämnt den mest genomgripande, nämligen den problemorienterade polisverksamheten. När det gäller den ekonomiska brottsligheten vill jag vidare understryka att regeringen ser allvarligt på frukterna av 1980-talets penninghantering och på den ekonomiska brottsligheten över huvud taget. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket har på regeringens uppdrag i maj i år redovisat vilka åtgärder som vidtagits och som planeras inom respektive myndighetsområde. Redovisningen upptar ett antal förslag när det gäller utbildningen av personalen och utvecklingen av myndigheternas samarbetsansvar. I Håkan Winbergs rapport om den centrala polisorganisationen föreslås också en ny organisation på central nivå för bekämpande av ekonomisk brottslighet. Avsikten med den föreslagna organisationen är att skapa bättre förutsättningar för ett nära samarbete mellan åklagare och polis utan att polisens och åklagarnas olika roller sammanblandas. Jag räknar med att regeringen skall ta ställning till förslaget i den kommande budgetpropositionen eller under våren. Inom regeringskansliet pågår nu också ett arbete i en interdepartemental arbetsgrupp som bl.a. tar sikte på åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. I gruppen ingår representanter för Finansdepartementet. Gruppen skall samordna och redovisa regeringens samlade insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Arbetet kommer att vara klart under hösten. Jag vill också påminna om det s.k. RÅSOP projektet, som drivs av riksåklagaren och som rör problematiken kring kreditförlusterna i bank och finansvärlden. När det gäller kriminalvården har riksdagen, på förslag av regeringen i årets kompletteringsproposition, anvisat medel till kriminalvården för att kunna möta den beräknade beläggningsutvecklingen. Den pågående och den planerade utbyggnaden av anstaltsorganisationen är beräknad utifrån en 85-procentig beläggningsnorm. Sammantaget innebär den planerade utbyggnaden att antalet fängelseplatser totalt kommer att öka med närmare 1 250 och antalet häktesplatser med 300. Detta bör på sikt täcka behovet. Utbyggnaden av anstaltsorganisationen kommer emellertid inte att kunna ske i takt med det ökade behovet. Det kommer därför att behövas provisoriska lösningar. Jag vill således hävda att regeringen, inom de ekonomiska ramar som vi gemensamt har lagt fast för polisens vidkommande, har vidtagit och kommer att vidta kraftfulla åtgärder för att motverka den grova brottsligheten.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det var ett utförligt svar som jag dock inte är helt nöjd med. Några konkreta och verksamma åtgärder för att komma åt den ekonomiska brottsligheten redovisas inte. Det ges inte några konkreta besked om hur och när målet om 85-procentig beläggning på anstalterna skall kunna uppnås. Något svar på min fråga om dubbelbeläggningen fick jag inte. Justitieministerns svar var ganska magert även när det gäller möjligheten att bryta brottsutvecklingen, särskilt vad avser grov brottslighet. Jag kan förstå vilsenheten. Lag och ordning var moderaternas huvudtema i valrörelsen 1991. Vi mötte budskapet på affischerna. Om bara moderaterna fick ta hand om kriminalpolitiken skulle brottsligheten minska och tryggheten på gator och torg öka. Nu efter två år av moderatstyre i Justitiedepartementet måste man konstatera att retoriken har kraschlandat mot verkligheten. Brottsligheten ökar, särskilt den grova brottsligheten. Vi upplever en explosion av grova rån. Kriminalvården präglas av oro, överbeläggning och ett utbrett missnöje bland personalen. Regeringen saknar förmåga att genomföra en konsekvent polispolitik. Den permanenta och dramatiskt höga arbetslösheten och avsaknaden av en genomtänkt brottsförebyggande strategi riskerar att leda till att nyrekryteringen av brottslingar kraftigt ökar. Det finns anledning att vara utomordentligt bekymrad över den kriminalpolitiska utvecklingen. Det som har präglat regeringens kriminalpolitik är hårdare tag och längre straff. Det är nog dags att ställa sig frågan om inte vetenskap, erfarenhet och kunskap borde få ett bättre genomslag i kriminalpolitiken. Jag menar att det på några områden finns uppenbara brister i regeringens kriminalpolitik. I svaret på min fråga nämns ingenting om vikten av det brottsförebyggande arbetet för att bekämpa brottsligheten, även den grova brottsligheten. Nu är det dags att mycket rejält och kraftfullt satsa på ett brottsförebyggande arbete framför allt i storstäderna och i de bostadsområden som är särskilt hårt utsatta. Det är fråga om lokala brottsförebyggande projekt där polis, kommunala myndigheter och föreningsliv samverkar för att förebygga brottsligheten. Brottsförebyggande rådet, som har gjort prognoser över brottsutvecklingen fram till sekelskiftet, understryker att det enda medlet för att långsiktigt pressa ned brottskurvan är ett konkret, lokalt brottsförebyggande arbete. Det är nu dags för statsmakterna och regeringen att inse det och att sätta till medel så att vi får till stånd ett sådant brottsförebyggande arbete. Jag skulle vilja fråga Gun Hellsvik om regeringen är beredd att se till att det tillförs medel för det lokala brottsförebyggande arbetet så att BRÅ får möjlighet att hjälpa kommuner och andra att bygga upp sådana här projekt. Jag tror att det är oerhört betydelsefullt, särskilt i dessa arbetslöshetstider då ungdomarna är hårt utsatta. Den andra frågan där jag ser uppenbara problem som kan bli dramatiska i framtiden gäller kriminalvårdens utveckling. Kriminalvården befinner sig i en akut kris. Periodvis har överbeläggningen på anstalterna varit så absurd att systemet har förutsatt en väl utvecklad transportorganisation. Ett visst antal intagna har tvingats befinna sig under transport för att man skulle klara antalet platser inom anstalterna. Intagna som vill arbeta och studera får stå i kö till sysselsättning. Differentieringen omintetgörs i stort sett. Jag tror att den här hårda miljön på anstalterna kan leda till mera tvång och våld. Sannolikt får den också till följd en ökad återfallsbenägenhet. Regeringens politik som sägs syfta till att minska brottsligheten riskerar nu tvärtom att föda en ny och brutalare brottslighet. När räknar justitieministern med att vi skall komma tillbaka till målet om 85-procentig beläggning? Det tredje området där jag tycker att det i dag råder stor osäkerhet gäller polispolitiken. Den osäkerheten måste snabbt skingras. Det gäller den centrala polisorganisationens roll, men det gäller också att se till att inte den lokala polisorganisationen nu vidtar besparingar som går ut över det direkta polisarbetet på fältet. Jag känner en stor oro för att de rationaliseringar som pågår ute i olika län kommer att drabba det direkta polisarbetet. Det var inte meningen med det besparingsprogram som vi blev överens om i parlamentarisk enighet. Justitieutskottet hade uppfattningen att det skulle vara möjligt att göra besparingen utan att det skulle gå ut över direkt polisverksamhet. Jag har kvar den uppfattningen. Men det förutsätter en sammanläggning av polisdistrikt och en långtgående administrativ rationalisering. Det har långt ifrån uppnåtts på alla håll i landet. Den tredje faktorn i polispolitiken är Senast i dag nåddes vi av rapporter om att Polishögskolan inte får beställningar på polisaspiranter som skulle tas in på nästa kurs. Det finns anledning att fråga justitieministern hur hon ser på Polishögskolans ställning och den framtida polisutbildningen. Den fjärde frågan där det finns anledning att känna stor oro gäller den ekonomiska brottslighetens utveckling. Socialdemokraterna har drivit på den här frågan men inte mött något gehör från regeringen när det gäller att vidta verksamma åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Jag vill nu komplettera min fråga i detta avseende. Kommer regeringen, i den budget som nu presenteras, att avsätta medel så att vi kan bygga ut de personella resurserna inom polis och åklagarväsendet för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten?
Herr talman! För undvikande av missförstånd vill jag poängtera att jag inte deltar i den här debatten därför att jag på någon punkt skulle hålla med herrar Lövdén eller Franck. Jag anser att deras agerande under den tid då deras parti hade makten i Sverige är skuld till många av de problem som vi i dag har inom kriminalvården i Sverige. Man tvistar om brottsligheten har ökat eller minskat. Det är en lek med siffror. Jag skall ge ett exempel på hur man kan ''minska'' brottsligheten. Om man förr i tiden blev bestulen på sin bilradio i Malmö ringde man till polisen. Man fick ett brev hemskickat. Det var ett brott anmält, och det kom in i statistiken. Sedan ändrade polisen attityd och sade att den som hade blivit bestulen skulle komma ner till polisstationen och personligen anmäla brottet. Plötsligt försvann 80 % av brotten. Det är ett sätt att minska brottsligheten i statistiken. Hur som helst, fru statsråd, upplever många människor i dag en ökad otrygghet. Det må vara rätt eller fel. Om man följer med i medierna -- tidningar, radio och TV -- finner man många inslag om just ökad brottslighet på lägre eller högre nivå. Jag kan inte låta bli att ställa en liten fråga till herr Lövdén. Han undrar varför regeringen inte använder vetenskap och kunskap. Hans parti har haft många år på sig att kunna tillgodogöra sig vetenskap och kunskap. Varför gjorde man ingenting under sin tid? Det frågan kan inte få bli helt obesvarad. Det är klart att det i dag råder missnöje bland personalen mot dagens kriminalvård. Jag läste i dagens Sydsvenska Dagbladet att justitieministern har varit på en turné i Skåne. En fängelsedirektör uttalade att i dag fungerar det men om överbeläggningen blir litet större överväger han att ställa sin plats till förfogande. Detta är ett uttalande av en mycket kompetent person. Sedan till frågan om fängelsestraff och dess effekt. Ingen blir väl bättre av att sitta i fängelse. Vi skall också ha klart för oss att många av dem som åker ut och in på fängelserna inte vill leva något Svenssonliv. De sitter på kvällarna och diskuterar nya stötar och hur man kan göra snabba pengar. Jag kanske inte skall använda uttrycket att kasta pärlor för svin, men dessa människor tar inte till sig vården. En sak är i alla fall säker, så länge personer som begår eller har begått brott under lång tid sitter inne finns det inga offer. Detta faktum kan man inte nonchalera helt. Avslutningsvis skulle jag vilja ställa två frågor till statsrådet. Vi har i dag hört att man skall dra in på eller lägga ner utbildningen under våren på Polishögskolan. Det är förvånansvärt att man nås av sådana uppgifter via medierna. Jag tror inte att det här är någon genomtänkt strategi. Det är inte så, fru statsråd, att man på departementet kan säga att vi skall ha 16 000, 17 000 eller 18 000 poliser. Man kan t.ex. säga att man skall ha 17 500 poliser nästa år. Brottskurvan kan plana ut. Är vi nöjda med att ha 17 500 poliser och dagens höga kriminalitet? Det kan trots allt inte vara avsikten. Jag har också en litet mer konkret fråga. Vi vet att det i dag är ont om platser på fängelserna. Man diskuterar s.k. dubbelrum. Min fråga är kanske litet udda, men den måste ändå bli besvarad. Om två interner delar rum -- man får inte säga cell i Sverige -- och det visar sig att man hittar knark i rummet, vem skall man då straffa om båda nekar? Eller är det kanske så att man inte skall straffa någon alls?
Herr talman! Jag har begärt ordet också i den här debatten beroende på att en av mina frågor besvaras i interpellationssvaret till Lars-Erik Lövdén. Han har själv varit inne på den. Det gäller frågan om brottsutvecklingen och det brottsförebyggande arbetet. Den nya kriminalpolitik som regeringen för sägs vara ett försök att reparera socialdemokraternas missriktade politik. Regeringen 1982-1991 läggs till last ökad brottslighet och en ökning av den anmälda brottsligheten med 216 000 brott. När det gäller brottsutvecklingen har antalet anmälda brott ökat med 24 000 per år under nämnda period 1982-1991. Siffran skall dock jämföras med motsvarande för de borgerliga regeringsåren 1976-1982 som var 31 000 per år. Det går därför inte att säga att borgerlig kriminalpolitik skulle vara mer framgångsrik än socialdemokratisk vad gäller brottsutvecklingen. Enligt den prognos om framtida brottslighet som gjorts inom BRÅ, vars styrelse jag tillhört under många år, kommer brottsligheten att öka med ca 200 000 brott till sekelskiftet om inte massiva brottsförebyggande åtgärder snarast genomförs. Justitieministern säger att regeringen gör stora satsningar på brottsförebyggande åtgärder. Jag kan inte dela den uppfattningen. Hon besvarar egentligen inte konkret min fråga om vilka ytterligare satsningar på direkta brottsförebyggande åtgärder regeringen vill göra. Jag har därvid givetvis främst i åtanke behandlingen av Brottsförebyggande rådets verksamhet. Även om den förväntade brottsutvecklingen med en annan kriminalpolitik skulle kunna hejdas, så har vi i dag en stor ekonomisk och miljöbrottslighet liksom vålds och integritetsfientlig brottslighet, bl.a. mot kvinnor, som hitintills inte uppmärksammats tillräckligt och därmed inte heller erhållit tillräckliga resurser för förebyggande arbete. Utöver den traditionella brottsligheten har vi också fått en brottslighet med rasistisk och invandrarfientlig bakgrund, som kommer att kräva ny kunskap och nya verksamma åtgärder. När regeringen nu kraftigt har skurit ner BRÅ:s resurser samtidigt som BRÅ:s ställning som självständig myndighet förändras kommer det att få konsekvenser för möjligheten att bedriva effektivt brottsförebyggande arbete. Det är nödvändigt att relationen mellan den repressiva kriminalpolitiken och det brottsförebyggande arbetet förändras så att det brottsförebyggande arbetet inom BRÅ och andra samhällsorgan liksom frivilligorganisationer får vida större del av resurserna inom rättsväsendet än vad den nuvarande regeringen och riksdagsmajoriteten varit villiga att anslå. Jag vill nämna att den ändrade verksamhetsinriktningen för BRÅ innebär bl.a. kraftiga inskränkningar i verksamheten. Den nya organisationens bemanning innebär en indragning av inte mindre än elva tjänster och inrättandet av endast två nya tjänster. Inskränkningarna i verksamheten är givetvis mycket olyckliga och vittnar om en bristande förståelse för betydelsen av det brottsförebyggande arbetet. Av rättsväsendets totala resurser, 10,5 miljarder kronor, får Brottsförebyggande rådet endast omkring 20 miljoner kronor. Det behövs i dag en omfattande satsning i hela landet på det lokala brottsförebyggande arbetet, vilket Lars-Erik Lövdén varit inne på. Det gäller särskilt den som riktar sig till ungdomen. Det är nödvändigt att starta fler brottsförebyggande projekt. Polis, kommunala myndigheter och föreningsliv måste i ökande omfattning samverka för att förebygga brottslighet. Skolans roll är mycket viktig. Det gäller att utveckla positiva normer, lösa konflikter och utveckla samarbete mellan generationer och i grannskap. Det mycket lovande arbetet med grannsamverkan mot brottslighet, som jag själv deltagit i inom min kommun och som inletts på åtskilliga håll i landet, fordrar långt större resurser än vad den har i dag. Samhället gör stora förluster på grund av omfattningen och inriktningen av brottsligheten. Satsningarna på den brottsförebyggande verksamheten kan ge mångfaldiga samhälleliga och enskilda besparingar. Det är därför en kortsynt politik att inte göra nya och verksamma insatser på detta område. Sådana insatser skulle komma att ge mycket god utdelning -- på kort sikt, men framför allt på lång sikt.
Herr talman! Anledningen till att jag ger mig in i debatten är det svar som justitieministern har lämnat till Lars-Erik Lövdén beträffande polispolitiken. Det har gjorts en hel del utredningar och man har lämnat olika förslag. Riksdagsrevisorerna har lämnat förslag till riksdagen och nu senast har Håkan Winberg lämnat sin utredning. Det finns motstridiga uppfattningar om vad som är bäst för polisen i dessa frågor. Rikspolisstyrelsen och Svenska polisförbundet har olika uppfattningar om vad som är bäst för det svenska polisväsendet. Beträffande besparingskraven sade justitieministern att man var överens. Jag kommer mycket väl ihåg det, för jag reserverade mig genast. Jag tyckte det var märkligt att framföra ett besparingsförslag, som då var 500 miljoner men i dag är 540 miljoner kronor på tre år. Majoriteten sade att detta inte skulle drabba den operativa verksamheten. Eftersom jag, som ny politiker, kommer från den verksamheten, så ställer jag mig förvånad inför hur detta kan gå ihop. Tyvärr verkar det inte som om det går ihop. Detta har ställt till mycket stora problem för polisverksamheten i hela vårt land. Inte bara justitieministern, utan hela regeringen, har ju ambitionen att öka antalet poliser på gatan. Men dessa besparingskrav kommer de facto att leda till att det minskar. Man skall spara och det leder till att man i dag har en övertalighetssituation. Man har lagt fram förslag om att låta poliser som är 58 år eller äldre sluta i förtid för att ersätta dem med nyrekryterade poliser. Besparingskraven medför samtidigt att länspolismyndigheterna inte anser sig ha råd att skicka aspiranter för utbildning. Det är, som Lars Erik Lövdén sade, så att man kanske inte kan genomföra någon verksamhet alls på Polishögskolan, därför att man inte får tillräckligt antal elever, så att skolan blir bärkraftig. Hela den framtida polisutbildningen hotas. Så några ord om den ekonomiska brottsligheten. Alla dessa problem med polisverksamheten i dag tycker jag att man borde samla under en hatt. Jag vill fråga justitieministern om hon kan tänka sig att tillsätta en bred parlamentarisk kommission för att utreda dessa saker. Nu måste polisen få dessa möjligheter. Det ligger i nationens intresse att klara ut vad som är polisens framtida roll både internationellt och nationellt angående inte minst de stora ekonomiska problem som finns. Vad har justitieministern att svara beträffande finanspolisen och den parlamentariska kommissionen?

Herr talman! Jag ser att de båda interpellationerna kommer att gripa in i varandra. Jag anmäler mig därför till ett anförande nu för att spara tid totalt. Mitt anförande gäller det brottsförebyggande arbetet. Enligt min mening bör det brottsförebyggande arbetet ske på både kort och lång sikt. De mera långsiktiga åtgärderna måste inriktas på att åstadkomma attitydförändringar som gör att antalet motiverade gärningsmän minskar. Det är nödvändigt om vi i någon nämnvärd utsträckning skall få brottsutvecklingen att långsiktigt vända nedåt. En mängd saker har förändrats i samhället sedan 1950-talet. De har säkerligen haft en påverkan på brottsutvecklingen. Koncentrationen av människor i tätorterna har ökat dramatiskt, antalet bilar har ökat, mängden stöldbegärliga varor och deras lättillgänglighet har ökat och knarket har kommit in i samhället på ett helt annat sätt än tidigare. Herr talman! Det har emellertid också hänt en del saker när det gäller familjen, skolan, värderingar och normbildning. Andelen upplösta äktenskap och samboförhållanden har ökat dramatiskt. Därmed har ensamföräldrar och barn som lever med endast en av sina biologiska föräldrar ökat i stor utsträckning. Under många år har vi i Sverige haft en mer eller mindre värderingsneutral skola. Det har inte minst varit 1960-talets och 1970-talets enorma sexliberalism. Många sådana attitydförändringar, förändringar i värderingar och förändringar i familjestrukturer har skett sedan 1950-talet. För att få en plattform att stå på och för att kunna åstadkomma attitydförändringar som på sikt leder till minskad brottslighet tror jag att det vore bra om vi kunde få fram en politiskt och praktiskt hanterlig sammanställning och utvärdering av den forskning som finns beträffande sambandet mellan ökad brottslighet och de förändringar som skett under de senaste 40 åren i värderingar, familjesyn osv. Vid behov bör en fördjupad forskning ske. Vill justitieministern verka i brottsförebyggande syfte med hjälp av forskning? Det här tangerar Lars-Erik Lövdéns tidigare fråga om BRÅ:s medverkan.
Herr talman! Jag tackar Kjell Eldensjö för omtanken att spara tid. Vi skall ha klart för oss att två av frågeställarna inte kan vara intresserade av att få svar på frågorna. Det är mera fråga om ett taktiskt spel. Här har jag totalt sex minuter på mig att svara, och sedan ställs det frågor som icke har med interpellationen att göra. Interpellationen har begränsats till mycket konkreta, smala frågor. Jag vill ha detta sagt för att markera att det är fullständigt omöjligt för mig med denna tidsgräns att besvara alla frågorna. Jag utgår från att vi när vi sedan kommer till Hans Göran Francks interpellation som behandlar övergripande frågor kan diskutera det viktiga brottsförebyggande arbetet. Det är inriktningen på den interpellationen. Jag skall ändå försöka besvara så många frågor som möjligt. En fråga som har återkommit hos flera av frågeställarna är kopplad till den information som kom ut genom massmedia i morse. Jag vaknade själv till den och hoppade till, bl.a. av det skälet att det som sades var fullständigt missvisande. Det har aldrig funnits ett beslut om någon kurs till våren, alltså går det inte att fatta något beslut om att ställa in utbildningen. Det har tidigare beställts att litet mer än 300 polisaspiranter skall utbildas under innevarande budgetår. Då beslutades att samtliga dessa apsiranter skulle påbörja sin utbildning i augusti. Något ytterligare är inte beställt. Jag har bett att få kommentera dessa uppgifter i Ekot. Det har inte vad jag har hört skett. Däremot har jag noterat att samma information inte har sänts under eftermiddagen. Man vet alltså nu att detta är felaktig information. Jag är tacksam för att jag fick frågan nu så att jag har fått möjlighet att rätta till situationen. En annan fråga som kom fram i litet olika skepnader gäller beläggningen på våra fängelser. Det är helt rätt att vi har en hög, på en del håll alldeles för hög, beläggning på våra fängelser. Genomsnittligt sett är beläggningen under 100 %, men här finns variationer. Jag vill passa på och påpeka att detta hänger samman med den successiva förgrovningen av brottsligheten. Många tror att det är de nu genomförda lagändringarna som spelar in, men de har ännu inte hunnit få genomslag. Utvecklingen på 80-talet borde ha noterats och det ökade behovet borde ha förutsetts. Det har alltså inte skett. Vi har projekterat och håller på att bygga ut. Det kommer att ta flera år att komma ned till en 85 procentig beläggning. Men behovet av permanenta lokaler kommer att täckas till sommaren. Vi har gett klara besked till Kriminalvårdsstyrelsen att man måste ordna provisoriska lokaler. Vi måste vara ytterligt försiktiga med dubbelbeläggning, bl.a. beroende på narkotikaproblemen. Jag var i går på Fosieanstalten. Där blev jag informerad om att det finns en viss överinskrivning och en viss dubbelbeläggning. Men vi skall ha klart för oss att ingen har delat cell mer än två veckor. Det är alltid fråga om nyinskrivna. De som har kommit in i systemet förs inte samman. Hans Göran Franck sade att vi inte gör något när det gäller våldsbrott mot kvinnor, och han menar vidare att vi inte inser problemen med rasism. Jag vill peka på två exempel när det gäller våldsbrott mot kvinnor. Utöver att vi har skärpt straffen på flera områden har vi startat livvaktsverksamhet för förföljda kvinnor. Vi har infört larmpaket för kvinnor som känner otrygghet. Vi har också beslutat om en lagrådsremiss i den senare frågan, dvs. rasistiska motiv som försvårande omständigheter vid brottslig gärning. Jag håller fast vid vad jag har sagt vid många tillfällen. En bidragande orsak till utvecklingen av kriminaliteten i Sverige är inte i sig den socialdemokratiska regeringen utan den socialdemokratiska ideologin med dess annorlunda syn på familjen. Men har tappat bort familjens viktiga betydelse. Det finns ingen bättre brottsförebyggare än familjen. Det är min fasta övertygelse. Självfallet är det viktigt att bygga sin kriminalpolitik på kunskap. Men det finns en kunskap som ligger i generationers erfarenheter. Man skall inte underskatta vetenskaplig forskning, men man skall inte heller underskatta den av människor överförda kunskapen från generation till generation.
Herr talman! Jo, justitieministern, jag är i hög grad intresserad av att få svar på mina frågor. Jag uppehöll mig i mitt föregående inlägg strikt vid de frågeställningar jag hade i min interpellation. Det är möjligt att Gun Hellsvik syftade på den del av mitt anförande som gällde brottsförebyggande verksamhet. Men jag ställde faktiskt en fråga i min interpellation om vilka konkreta åtgärder som regeringen avser att vidta för att minska den grova brottsligheten och för att komma till rätta med det oprovocerade gatuvåldet. Jag tyckte därför att det var ganska anmärkningsvärt att justitieministern inte med ett ord berörde vikten av att satsa kraftfullt på det brottsförebyggande arbetet. Jag är fullkomligt övertygad om att det enda sättet för oss att nu bryta brottskurvan, och få det betående, är att göra en mycket kraftfull satsning på det brottsförebyggande arbetet. Att svänga över resurser från reaktiva åtgärder till mer proaktiva åtgärder, lokala brottsförebyggande projekt ute i bostadsområden, blir ännu betydelsefullare i den sociala situation som vi nu upplever i Sverige; en situation med permanent hög arbetslöshet, där hela ungdomsgenerationer riskerar att ställas vid sidan av det normala samhället. Om Gun Hellsvik åker ut på Rosengård i Malmö, eller till Tensta i Stockholm eller till Angered i Göteborg så kan hon se den tunga sociala problematiken. Där räcker det inte att vädja till familjeansvaret, utan det krävs kraftfulla åtgärder i brottsförebyggande projekt. Regeringen har här visat en oerhörd passivitet. Regeringen har liksom inte haft tid att syssla med de frågorna, när man så snävt uppehållit sig vid hårdare tag och strängare straff. Jag anklagar inte för ett ögonblick regeringen för att vara skyldig till den tilltagande brottsutveckling som vi haft när det gäller den grova våldsbrottsligheten. Den utvecklingen har vi haft 1992, och den fortsätter nu 1993. Det är inte regeringen som är skyldig till det. Men man måste analysera, för att se vilka åtgärder som behövs för att långsiktigt få bukt med denna utveckling. Den analysen har inte regeringen gjort med tillräcklig kraft. Jag vill ta upp polispolitiken. Det som står i interpellationssvaret när det gäller synen på polisen har jag i mångt och mycket samma uppfattning om, exempelvis det som framförs om hur polisen bör utvecklas lokalt. Men regeringen undviker att se till att få ett genomförande till stånd på dessa punkter. Det gör man genom att bortse från att den lokala polisorganisationen nu utvecklas i helt felaktig riktning. Besparingarna går nu ut över konkret polisarbete på fältet. Då krävs det att regeringen och statsmakterna säger ifrån att detta inte får bli konsekvenserna av besparingarna. Konsekvenserna måste bli att man slår samman polisdistrikt och att man genomför åtgärder, exempelvis åtgärderna i det förslag som är framlagt för Stocksholms vidkommande. Det brister från regeringens sida när det gäller polispolitiken.
Herr talman! Det finns ingenting i socialdemokratisk ideologi som skulle innebära att man inte vill satsa på att göra familjen medveten om de skyldigheter som man har inför såväl släkt och barn som vänner. Det är tvärtom viktigt att satsa på. Men det behövs något mer. I mitt första inlägg var jag inne på att familjerna måste kunna utveckla denna grannsamverkan, som jag tycker är så viktig. Jag har varit på tre sådana möten i min hemkommun. Dit kommer väldigt många familjer och vill vara med och diskutera, men de vill också organisera verksamhet för att skydda sig och för att utveckla sina områden för att göra dem bättre och för att motverka brottsbenägenheten. Ett faktum är att den här verksamheten har kommit i gång alldeles för sent i Sverige. I England har sådana här kontaktkommittéer som har grannsamverkanskaraktär 500 miljoner medlemmar. För att vi nu skall kunna hämta in det som är försummat -- försummelserna har vi alla ansvar för -- gäller det att ordentliga satsningar görs här för att kunna få en stor bredd. Jag vill nämna att det finns fem projekt i gång av de så viktiga projekten av brottsförebyggande karaktär. Vi vet också att resultaten har varit goda. Men tänk om vi, utöver de fem platser där vi har sådana här projekt, skulle kunna sprida det här över hela landet. Vilken effekt skulle inte det få! Men då fordras det helt andra satsningar än dem som regeringen har velat stå för och som riksdagens majoritet har anslutit sig till. Det är inte bara att skärpa straffbestämmelsen, justitieministern, när det gäller brottsligheten av rasistisk och invandrarfientlig bakgrund. Det rör sig för det första om att den brottsbeivrande verksamheten, den spanande verksamheten, får hög prioritet. För det andra rör det sig om att polisen och åklagarna för en sådan utbildning att de verkligen kan klara av den här typen av brottslighet. Här finns det mycket allvarliga brister. Det betyder alltså att det fordras alldeles särskilda resurser för att kunna göra verksamma insatser.
Herr talman! Att uppgiften i dag i massmedierna, om att en ny polisaspirantutbildning skulle läggas ned, var felaktig stämmer säkert. Det förutsätter jag, eftersom statsrådet säger det. Men om medierna hanterar frågor på det här viset är det anledning att anmäla detta till Radionämnden. Därför om det inte har funnits några planer på någon kurs kan ju ingen kurs läggas ned heller. Svårare än så är det inte. Det blir alltså en senare fråga. BRÅ och brottsförebyggande åtgärder är i och för sig bra. Men, detta har vi ju sysslat med i så många år. Vi ser dess värre i dag resultatet. Vi ser däremot inte så mycket av resultat av åtgärder mot de akuta brott som Svensson på gatan drabbas av i allt för stor omfattning varje dag. Här skulle man, menar jag, sätta in ett betydligt större åtgärdsbatteri än hittills. Några kommentarer till mina meddebattörer, Lars Problemen där har väl inte åstadkommits i dag eller i går. Det är 1980-talets problematik som nu dyker upp. Att skylla det på dagens borgerliga regering är helt enkelt oärligt. Ni har själv skapat de problem som ni i dag ser frukten av. Låt oss säga att vi innan brottskurvan accelererade hade 16 000 poliser. Sedan fick vi 17 000 poliser och då planade brottsskurvan ut. Det kanske hade varit bättre, fru statsråd, att lägga till ett tusental ytterligare poliser så hade samma kurva kanske gått nedåt. Vi kan väl inte vara nöjda med att kurvan i dag planar ut. Kjell Eldensjö sade att ett av skälen till att så mycket elände inträffade i Sverige var många spruckna äktenskap och att många sambor flyttade ifrån varandra. Jag skulle vilja ställa en fråga som inte har med ämnet att göra. Är det inte bättre att två som inte trivs och fungerar tillsammans flyttar ifrån varandra, än att de livet ut bor tillsammans och inte fungerar?

Herr talman! Jag blev något förvånad när justitieministern sade att hon inte känner till problematiken med Polishögskolan. Det kanske beror på det sätt den framställdes i mediernaa. Rikspolisstyrelsen har trots allt gjort bedömningar och haft generella synpunkter på de här rationaliseringsplanerna. Jag vet att man delgivit departementet, som justitieministern förestår, dessa. Att man aviserat problemen med den kommande utbildningen -- om man nu över huvud taget kommer att ha några aspiranter att utbilda på grund av de här mycket stora rationaliseringskraven som man ålagts -- kan inte vara något främmande. Jag vill också upprepa frågan om justitieministerns inställning till en bred parlamentarisk kommission för att se över problematiken, som onekligen finns och som många engagerar sig i. Sten Andersson i Malmö gjorde en intressant reflexion om vad som skulle hända om man hittade knark i en cell som två fångar delar. Det blir tillfälle att prata om det en annan gång.
Herr talman! Jag noterar först tacksamt att justitieministern har samma åsikt som jag när det gäller familjens betydelse. Jag tror ändå att det är viktigt att på något sätt belägga sambanden med vad som har hänt under årtiondena. Forskningen skulle då kunna vara ett bra instrument för att ge en plattform för de åtgärder som skall vidtas långsiktigt. Jag är medveten om att mycket har hänt under årtiondena som säkert är bra, och man kanske får betala ett pris för detta. I så fall kan man ta fram underlaget och göra en värdering. Vi har i dag i andrakammarsalen vid ett seminarium fått höra att riksdags och utskottsarbetet i mycket skall gå ut på målstyrning, resultatanalys och framför allt utvärdering. Detta skulle då vara något slags utvärdering av vad som har hänt i samhället under mycket lång tid, och där riksdagen också har haft sitt inflytande. Till Sten Andersson i Malmö vill jag säga att det är klart att det finns äktenskap där relationerna är så dåliga att det bästa är att de går isär. Men det är beklagligt att det är så många äktenskap som går isär i dag och att så många barn drabbas av detta. Det vore intressant att få fram ett underlag som visar varför det förhåller sig på detta sätt.
Herr talman! När det gäller sambandet mellan uppväxt och brottsbenägenhet, är det som Kjell Eldensjö och jag uttrycker belagt genom kriminologisk forskning. Det är också detta som ligger till grund för Ungdomsbrottskommitténs förslag, som jag hoppas att riksdagen skall anta till våren när den lagstiftning som gäller våra unga skall ändras. Det behövs säkert ny forskning framöver med nya infallsvinklar, men BRÅ har redan bedrivit sådan forskning. Eftersom antagningen till Polishögskolan är en dagsaktuell fråga, vill jag bara informera K G Sjödin om att de antagningar som nu görs och som planeras innebär att antalet poliser redan till sommaren kommer att ligga 500 över den norm som tidigare har ansetts vara rimlig. Till sommaren 1995 kommer antalet poliser att ligga 900 över den normen. Det är viktigt att ta med den informationen. Jag besvarade en fråga om den parlamentariska kommissionen här i riksdagen häromdagen, och vi behöver inte ta upp tiden med det nu. När det gäller finanspolisen och Datainspektionen kan jag informera om att datalagstiftningen ligger hos Reidunn Laurén och att jag därför inte har situationen klar för mig. Lars-Erik Lövdén tog upp brottsutvecklingen, och vi måste klara ut detta litet grand. Brottsutvecklingen har tack och lov planat ut de två senaste åren. Det är helt korrekt att de grövre brotten har ökat, och en del av dem våldsamt. Men totalt sett har det skett en minskning. Vi skall komma ihåg att de som begår de allvarliga brotten ytterst sällan är förstagångsförbrytare. Det är personer som har varit föremål för den ena åtalsunderlåtelsen efter den andra, den ena villkorliga domen efter den andra och den ena skyddstillsynen efter den andra. Därefter konstaterar man att det inte finns mycket annat att välja på än att sätta dem i fängelse. Merparten av de grova våldsbrott som begås i dag är alltså resultatet av dessa olika individers negativa utveckling under en längre tid. Vad som är positivt att notera är att antalet brott som ofta är förstagångsbrott däremot har minskat. Det har alltså totalt sett skett en utplaning. Vi kunde se det 1992, och prognoserna tyder på att det t.o.m. kan bli en liten minskning under innevarande år. Jag önskar att Lars-Erik Lövdén hade ställt en fråga om det brottsförebyggande arbetet direkt, i stället för att nu ställa delfrågor. Det brottsförebyggande arbetet är bakgrunden till att vi driver verksamheten med den synliga polisen, bakgrunden till att vi driver det problemorienterade arbetet, bakgrunden till att vi förra vintern tillsatte utredningen Trygghet i lokalsamhället. Den utredningen borde vara känd. Den behandlar bl.a. det som Hans Göran Franck efterfrågar, nämligen hur vi skall kunna koppla samman polisen, som navet i det brottsförebyggande arbetet, med grannsamverkan mot brott, andra typer av ideell verksamhet, men också socialtjänst och andra myndigheter i den offentliga sfären. Ett av problemen när det gäller det brottsförebyggande arbetet i dag är att alla de goda krafter som finns är dåligt samordnade. Vi löser inte problemet bara med fler poliser, utan det enda sättet att lösa problemet är att införa moral och etik i samhället och att låta alla goda krafter samverka. Jag håller med Hans Göran Franck om att detta arbete kommer i gång väldigt sent. Det borde ha kommit i gång under 80-talet, men det kom i gång förra vintern. Och det är bättre sent än aldrig. Vi tycker att detta är ett otroligt viktigt arbete. Det är viktigt bl.a. för att påverka attityder. Ett sätt att påverka attityder, t.ex. negativa rasistiska attityder, är att engagera de goda krafterna i samhället. När det gäller Ungdomsbrottskommitténs arbete, kan jag nämna att det som är viktigt i den framtida utformningen av arbetet med att angripa ungdomars kriminalitet är att ytterligare involvera familjerna, det ansvar och den förmåga som de har att ge den unge stöd när han håller på att komma snett.
Herr talman! Jag skall börja med att be justitieministern om ursäkt för att jag inte ställer frågorna på ett sätt som är acceptabelt från hennes synpunkt. Jag tyckte att det i frågeställningen om vilka åtgärder som bör vidtas mot det oprovocerade gatuvåldet också ingick en dimension av brottsförebyggande arbete. Jag vidhåller den uppfattningen. Brottsutvecklingen har varit den att de grova rånen ökade oerhört kraftigt under 1992. Bank och postrån där vapen varit inblandade ökade med 68 % och misshandelsbrotten med 12 %. Den utvecklingen har fortsatt under 1993. Jag påstår inte att det här är en följd av regeringsskiftet 1991. Vad jag påstår är, att om vi skall föra en kriminalpolitik som är verksam räcker det inte med den kriminalpolitik som regeringen för -- den är inte till fyllest. Det räcker inte med att gå ut och säga att hårdare tag och längre straff hjälper för att långsiktigt bryta brottskurvan. Det är inte tillräckligt, justitieministern. Jag vill ta upp en frågeställning som justitieministern förbigick i sina inlägg, och det gäller den ekonomiska brottsligheten. Riksåklagaren säger att situationen är löjeväckande. Antalet anmälningar till ekoroteln vid Stockholmspolisen beräknas i år uppgå till 670, om man räknar med utvecklingen under det första halvåret. Det är nästan en fördubbling i förhållande till 1992. Alla som i dag jobbar med ekobrottsbekämpningen tycker att situationen är katastrofal. De påstår att det måste till helt andra åtgärder än de som hitintills har vidtagits. Jag är mycket förvånad över att regeringen har varit så passiv när det gäller åtgärder mot ekobrottsbekämpningen. Redan i januari 1992 redovisade Riksåklagaren och Rikspolischefen, på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen, ett brett åtgärdsprogram med ökade resurser och ändrad lagstiftning. Men i stort sett har ingenting hänt. Jag förstår inte varför regeringen är så passiv på ett område som spelar en så central roll också när det gäller brottsutvecklingen i övrigt. Det här är inte bara isolerat till ekobrott. Det som händer inom taxinäringen och hotell och restaurangnäringen är ju rent maffialiknande situationer där annan grov brottslighet kopplas till den ekonomiska brottsligheten. Jag skulle vilja upprepa den fråga som jag ställde till justitieministern i mitt inledningsanförande: Kommer regeringen att i budgetpropositionen avsätta kraftigt utökade medel, så att vi kan bygga ut de personella resurserna för ekobrottsbekämpandet?
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tar stora ord i sin mun. När det gäller den ekonomiska brottsligheten kan jag börja med att lämna rent statistiska uppgifter från Rikspolisstyrelsen, där Lars-Erik Lövdén själv sitter med. Jag utgår därför från att Lars-Erik Lövdén har accepterat de här siffrorna. Om vi ser till den personella resursutvecklingen vid Rikskriminalpolisens ekorotel och utgår från de resurser som fanns 1986 och kallar dem för 100 %, finner vi att det under de socialdemokratiska åren fram t.o.m. 1991 skedde en minskning med 26 %. 1992, vårt första hela regeringsår, ökade resurserna på ekoroteln till 91 % av 1986 års värde. Detta skedde alltså under ett år och innebär en ökning med närmare 22 % i förhållande till vad som gällde 1991. Om man trots detta säger att ingenting har hänt tycker jag att det är mycket egendomligt. Med tanke på att Lars-Erik Lövdén hänvisar till Riksåklagaren finns det skäl att se vad som står i Riksåklagarens anslagsframställning inför kommande budgetår. Där påpekas att Polisen nu har blivit så duktig och kommit i gång när det gäller utredning av ekobrott att den nya flaskhalsen nu är åklagarna. Detta är ytterligare ett bevis för att någonting har hänt. Jag nämnde i mitt svar att vi från regeringens sida har satsat på RÅSOP, Riksåklagarens särskilda operation, som kommer att ha stor betydelse för kampen mot den grova ekobrottsligheten. Jag nämnde också i mitt svar att vi har öronmärkt 60 miljoner, varav i varje fall minst 30 miljoner -- och det har Lars-Erik Lövdén möjlighet att påverka i sin egenskap av styrelseledamot i Rikspolisstyrelsen -- beräknas bli utnyttjade i arbetet mot ekobrottsligheten. Kom alltså inte och säg att ingenting har hänt! Det som raserades under en period av ungefär fem år byggde vi upp på bara nästan ett år. Jag måste också få säga att jag instämmer med Lars-Erik Lövdén om att det inte bara är fråga om hårdare tag för att bekämpa brottsligheten. Hårdare tag är en del, men det finns också mycket annat. Jag vet dock att Lars-Erik Lövdén vill få det att verka som om jag inte är intresserad av något annat än hårdare tag. Men jag har i mina svar här tidigare mycket tidigt markerat att det brottsförebyggande arbetet är grunden för framtiden.

Herr talman! Hans Göran Franck har ställt sex frågor till mig om kriminalpolitiken. Han har frågat vilka belägg jag har för att ytterligare straffskärpningar skulle minska straffnivån. Jag utgår ifrån att Hans Göran Franck menar straffskärpningarnas betydelse för att minska brottsnivån. Vidare har han frågat vilket lagligt stöd det enligt min mening finns för att staten genom bestraffning av brottslingen upprättar brottsoffret. Han har också frågat om en beräknad utbyggnad av antalet fängelseplatser med ca 1 400 till en uppskattad nybyggnadskostnad om ca 2 miljarder kronor och en årlig driftskostnad om ca 700 miljoner kronor är ändamålsenlig och försvarlig. Vidare har han frågat vilka alternativ till fängelse regeringen är beredd att verka för utöver samhällstjänst och intensivövervakning. Dessutom har han frågat vilka åtgärder regeringen vill föreslå för att förbättra förhållandena för dem som befolkar fängelserna i syfte att förhindra återfall och främja en bättre social anpassning efter frigivningen. Slutligen har han frågat vilka ytterligare sasningar på brottsförebyggande åtgärder regeringen vill göra. Jag har tidigare i dag besvarat en interpellation av Lars-Erik Lövdén om åtgärder mot brott. Eftersom de båda interpellationerna berör samma område kan viss upprepning av vad jag då svarade inte undvikas. Under lång tid har antalet polisanmälda brott ökat mycket kraftigt. Sedan år 1950 har antalet mer än femdubblats. Under de senaste fem åren, framför allt under år 1992, har visserligen ökningstakten för antalet anmälda brott avtagit. Tillgängliga rapporter avseende innevarande år pekar t.o.m. mot att ökningstakten avstannat. Det är dock för tidigt att säga om trenden är bestående. Trots att ökningstakten avtagit har brottsligheten en nivå som inte kan accepteras, och jag ser det som en av mina främsta uppgifter att kriminalpolitiken inriktas på att minska brottsligheten och att öka människors trygghet att inte utsättas för brott. Regeringen har också i regeringsförklaringen slagit fast att all brottslighet skall bekämpas med kraft. Där sägs vidare att kriminalpolitikens förnyelse inriktas på att minska brottsligheten, öka den enskildes rättstrygghet och stärka stödet till brottsoffer. Den borgerliga regeringens grundläggande kriminalpolitiska utgångspunkter är således mycket enkla och tydliga. Som exempel på regeringens åtgärder för att minska brottsligheten kan nämnas de skärpta reglerna för villkorlig frigivning, som trädde i kraft den 1 juli 1993. Vidare kan nämnas de för ett flertal brott skärpta straffskalorna, som trädde i kraft vid samma tidpunkt. Samtidigt genomfördes också skärpningar i narkotikalagstiftningen, bl.a. för att ingripa kraftfullare mot personer i missbrukarledet. Regeringen har också helt nyligen avlämnat en proposition beträffande grovt rattfylleri m.m. till riksdagen. I propositionen läggs fram förslag till lagändringar som bl.a. bygger på en strängare syn på trafiknykterhetsbrott. Det sagda utgör bara några exempel på de förändringar och skärpningar som regeringen har genomfört eller förslagit. Vidare har ett helt nytt påföljdssystem för unga nyligen presenterats av Ungdomsbrottskommittén. Förslaget är mycket intressant, och arbetet med reformen är prioriterat på departementet. Vi vet att ett kriminellt beteende ofta grundläggs i tidig ålder. Det är därför särskilt viktigt att brott som begås av unga möts med fasthet och konsekvens. Givetvis är inte straffskärpningar det enda verkningsfulla medlet i kampen mot brottsligheten. Jag vill dock på det bestämdaste ta avstånd ifrån den uppfattning som Hans Göran Franck synes omfatta, nämligen att straffskärpningar skulle vara betydelselösa i detta avseende. Tvärtom är det min fasta övertygelse att en bestämd och entydig reaktion från samhällets sida har betydelse som brottsavhållande faktor. Dessutom måste det från statsmakternas sida utgå en klar signal om att brott inte accepteras. Den allmänna trovärdigheten till straffsystemet fordrar också att de straff som utdöms upplevs som rättvisa och satta i proportion till brottets allvar. Under en följd av år har detta inte alltid varit fallet. Att brott skall följas av straff utgör ett grundelement i de flesta människors rättsuppfattning. Straffet har vidare en avgörande betydelse för upprätthållande av idén om brottet som en klandervärd handling. Möjligheten att döma ut och verkställa straff utgör i många fall det yttersta medlet för att visa att rättsordningen har ett verkligt innehåll och att det allmänna har både kraft och vilja att genomdriva de principer som kommer till uttryck däri. Genom att konsekvent bestraffa sådana handlingar som anses allmänt förkastliga bekräftar och förstärker också det allmänna den naturliga moralbildning som är nödvändig för att umgänget mellan medborgarna skall fungera. När det gäller brott som riktar sig mot enskilda innebär straffet dessutom en viktig signal till brottsoffret att samhället tar den kränkning som brottet inneburit på allvar och att denna kränkning inte är något som skall accepteras. Denna funktion, att brottsoffret upprättas genom straffet, är särskilt betydelsefull vid våld, hot och andra övergrepp där brottsoffret felaktigt ofta lägger en del av skulden på sig själv. Om inte statsmakterna förmår att ge medborgarna uppfattningen att de står på brottsoffrens sida mot dem som begår brotten, har staten misslyckats med en av sina grundläggande uppgifter. Den angivna funktionen utgör således en av de grundläggande anledningarna till att ett samhälle måste bestraffa den som begår brott. När straff skall utmätas i det enskilda fallet skall också den skada och kränkning som gärningen inneburit beaktas. Detta framgår redan av brottsbalkens straffvärderegler och utgör inget utslag av vedergällningstänkande, som Hans Göran Franck synes mena. Att det i sammanhanget uppkommer kostnader är en självklarhet. Enligt mitt synsätt är det emellertid kostnader som samhället måste vara berett att ta, om vi skall ha ett straffsystem som vill göra anspråk på att vara trovärdigt i allmänhetens ögon. Det bör också betonas att regeringens kriminalpolitik, som jag nyss påpekat, syftar till att få ner brottsligheten, och därigenom också minska de kostnader som brottsligheten föranleder. I direktiven till Straffsystemkommittén, som tillsattes under år 1992, ingår, utöver frågan om villkorlig frigivning, att överväga nya påföljdsalternativ, såsom exempelvis intensivövervakning och villkorligt fängelse. Redan under nästa år kan det för övrigt bli aktuellt med en försöksverksamhet med elektronisk övervakning. Regeringen har gett Kriminalvårdsstyrelsen i uppdrag att förbereda en sådan försöksverksamhet. Även om fängelse inte kan undvaras som ett centralt inslag i straffsystemet, kan man ine bortse ifrån att fängelse är förenat med nackdelar. Det är därför önskvärt om det går att finna nya påföljder som kan tillgodose kravet på en adekvat reaktion på ett brottsligt handlande utan de nackdelar som är förenade med ett fängelsestraff. Alternativ till fängelsestraff måste dock på ett annat sätt än vad som hittills varit fallet utformas så, att det i ett längre perspektiv främjar förtroendet för rättssystemet. Ett konsekvent påföljdssystem som ger klara signaler om samhällets intentioner skall inte heller underskattas som ett medel för att på lång sikt bekämpa brottsligheten. Samtidigt måste också systemet präglas av humanitet och respekt för individen. Även om fängelsestraff inte kan undvaras är det viktigt att utveckla också andra påföljdsalternativ. Jag vill emellertid inte föregripa kommitténs arbete genom att närmare ange hur påföljdssystemet bör se ut eller vilka alternativa påföljder som kan komma i fråga. Som Hans Göran Franck säkert känner till bedrivs inom ramen för verkställigheten av fängelsestraff en rad verksamheter och program för att förebygga återfall i brott. Det är min uppfattning att verkställighetstiden skall användas till att positivt påverka de intagna till och skapa förutsättningar för ett liv i frihet utan kriminalitet och droger. Åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott prioriteras av regeringen. Kriminalvården skall således fortsätta att utveckla och vidmakthålla olika former av strukturerade åtgärdsprogram för olika kategorier av intagna och då ofta i samverkan med socialtjänsten, arbetsmarknadsmyndigheterna och andra samhällsorgan. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på att det i den tidigare berörda propositionen om grovt rattfylleri m.m. uttalas att fängelsedömda trafiknykterhetsbrottslingar under anstaltsvistelsen bör beredas möjlighet att genomgå alkoholavvänjande behandling. Av det sagda framgår att regeringen gör stora satsningar på brottsförebyggande åtgärder och att regeringen -- till skillnad från tidigare socialdemokratiska regeringar -- på allvar försöker komma till rätta med kriminaliteten. Jag vill därför som svar på Hans Göran Francks sista fråga hänvisa till min tidigare redovisning. Jag vill dock tillägga följande. För att straffbestämmelserna och påföljdssystemet skall fylla sin funktion i kampen mot brottsligheten måste andelen uppklarade brott öka väsentligt i förhållande till i dag. Detta är framför allt en uppgift för polisen. Regeringen har redan vidtagit åtgärder för att fylla bristen på utbildade poliser. Den målsättningen är i det närmaste redan uppfylld. Under våren 1993 tillsatte regeringen också en kommitté med uppgift att lägga fram förslag om hur polisen i högre grad skall kunna samarbeta med bl.a. myndigheter och enskilda för att åstadkomma en minskning av brottsligheten och en ökad trygghet för invånarna. Jag vill också framhålla att många av de åtgärder som har betydelse för att minska brottsligheten och skapa rättstrygghet ligger utanför strafflagstiftningens område. Det är främst inom familjen och i skolan som människor fostras till ansvarskännande individer. Lagstiftning kan aldrig ersätta den normbildning som måste ske hos individen. Lagen kan endast utgöra ett stöd i detta avseende. Ökad medvetenhet kring de problem som ligger till grund för brottsligheten och uppmuntran till engagemang och ansvarstagande hos enskilda utgör nödvändiga förutsättningar för en framgångsrik kriminalpolitik.
Herr talman! Jag tackar för att justitieministern har lämnat svar på min interpellation. Jag är inte nöjd med svaret i alla delar. Det är många svepande svar på ganska konkreta frågor. Justitieministern undviker helt att svara på en fråga som jag har ställt, vilken jag nu upprepar: Vilket lagligt stöd finns enligt justitieministern för att staten genom bestraffning av brottslingen upprättar brottsoffret? Jag undrar om justitieministern vidhåller sin uppfattning på den här punkten. Det vore av intresse att diskutera vilken lagbestämmelse som hon har i åtanke. Gun Hellsvik förklarar att Ungdomsbrottskommitténs förslag är mycket intressant och att arbetet med en reform är prioriterat i departementet. Den brottsförhindrande effekten av ökande inspärrning i fängelse har av forskningen, senast i två avhandlingar från Stockholms universitet och av Ungdomsbrottskommittén, bedömts som marginell. Det gäller även effekterna av halvtidsreformen 1983. Påtagliga effekter på brottsnivån genom inspärrning av gärningsmän kan inte uppnås utan att fängelsebeläggningen flerfaldigas till en kostnad av åtskilliga miljarder kronor. Detta konstaterande innebär inte -- hör på nu, justitieministern -- att straffskärpningar skulle vara betydelselösa, som justitieministern felaktigt påstår att jag skulle ha sagt, utan endast att man i varje realistisk kriminalpolitik måste beakta de forskningsresultat som föreligger. Jag vill också erinra om att Ungdomsbrottskommittén uttryckligen säger att straffet innehåller ett moment av vedergällning. Jag undrar om det är detta som justitieministern anser vara intressant. Justitieministern vidhåller sin tidigare, i flera fall framförda, åsikt att det är hennes övertygelse att straff har brottsminskande effekter. Hon anser sig alltså fortfarande inte behöva ta ställning till vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningen har klart ifrågasatt såväl allmänpreventiva som inkapaciterande effekter av fängelse på det sätt som beskrivs av justitieministern -- för att inte tala om behandlingseffekter i fångvårdsanstalter. Justitieministern säger att det måste från statsmakternas sida utgå en klar signal om att brott inte accepteras. Menar verkligen justitieministern att så inte har varit fallet? År 1990 utdömdes fler fängelsestraff än någonsin tidigare i historien, nämligen 15 527 fängelsedomar. Hur många fängelsestraff eller övriga straff anser Gun Hellsvik att ''den allmänna trovärdigheten till straffsystemet'' fordrar. Justitieministern säger att det bör betonas att regeringens kriminalpolitik syftar till att få ner brottsligheten och därigenom också minska de kostnader som brottsligheten föranleder. Min fråga gällde: Är en utbyggnad av fängelse till mycket höga kostnader verkligen det optimala sättet att använda pengarna i brottsbekämpningen? Jag vill erinra om att de lagändringar som regeringen genomfört eller planerar huvudsakligen är orsaken till att Kriminalvårdsstyrelsen nu uppskattar att 1 400 nya anstaltsplatser, främst slutna, måste byggas. Nybyggnadskostnaden för så många slutna platser kan beräknas till ca 2 miljarder kronor och driftkostnaderna, om alla platser fylls, till ca 700 miljoner kronor per år. Till detta kommer växande kostnader för häkten, som för närvarande är överfulla. I dagarna har Riksdagens revisorer presenterat en förstudie om kriminalvården. Av den framgår att dygnskostnaden vid sluten anstalt är 1 492 kr och vid häkte 1 663 kr. Jag anser att det är nödvändigt att vidta effektiva åtgärder både genom lagstiftning och på andra sätt för att minska fångpopulationen.

Herr talman! Det kan vara litet knepigt att lägga upp anförandena med tanke på att interpellationerna, som i det här fallet, går in i varandra. Jag skall korta ner mitt anförande litet och göra mitt bästa för att det på något sätt skall gå ihop. Jag kan dock inte undvika att komma tillbaka till frågan om överbeläggning vid fängelserna. Olika partier och politiker kan givetvis ha olika syn på hur man effektivast prioriterar metoderna för brottsbekämpningen. För min del anser jag att kampen mot brottsligheten måste föras på flera olika plan. Attitydförändringar när det gäller brottsbekämpning måste ske på kort sikt men också på lång sikt, som jag förut nämnde. Detta innebär akutingripande, snabb handling respektive tålmodigt brottsförebyggande arbete. På kort sikt är det alldeles nödvändigt att så långt möjligt återupprätta allmänhetens skamfilade tilltro till rättsväsendet. Folk i allmänhet har haft svårt att förstå varför brottslingar bara sitter av halva strafftiden i fängelsena. Därför har vi i kds ställt oss bakom återinförandet av två tredjedels villkorlig frigivning. Folk kräver att de som begår allvarliga brott också skall få rejäla straff. Därför har vi i kds gått med på de straffskärpningar som under senare år har skett. Det innebär inte att vi tycker att frihetsberövandet i sig är en bra straffåtgärd för att få brottslingar på bättre tankar. Men har man begått allvarliga brott, får man också ta ett relevant straff. Under tiden man avtjänar sitt straff avhålls de också från ytterligare brott. Förhoppningsvis skall fängelsestraff vara preventivt avskräckande. Denna vår syn, att fängelse inte kan vara någon bra miljö, innebär att fängelsetiden måste fyllas med ett så bra och konkret innehåll som möjligt. Stora ansträngningar måste göras för att åstadkomma bra habiliterings och rehabiliteringsprogram för internerna under anstaltstiden, så att de kan återvända till ett socialt acceptabelt liv ute i samhället. Drogavvänjning, arbetsträning, sociala kontakter och liknande under fängelsetiden är väldigt viktigt för en sådan anpassning. Frivilliga organisationer som vill arbeta kontaktskapande på anstalter måste ges goda möjligheter till detta. Arbetet med att göra anstalterna drogfria får inte eftersättas utan bör i stället effektiviseras. Herr talman! Dubbelbeläggning i fängelse tror jag i allmänhet motverkar de tidigare nämnda intentionerna om rehabilitering, social träning m.m. Därför bör de avvisas som en generell åtgärd. Platsbristen måste lösas på annat sätt. Ett sätt att i alla fall på lång sikt mildra bristen på fängelseplatser och att samtidigt göra straffen mer rehabiliterande är att utöka och utveckla alternativen till fängelsestraff. Jag tänker då på samhällstjänst, kontraktsvård och intensivövervakning med inslag av elektronik. I kds anser vi att det är särskilt angeläget att samhället snabbt och med fasthet ingriper mot ungdomsbrottslingar för att om möjligt därmed bryta brottskarriären innan den tar fart. Det är också särskilt viktigt att i första hand utdöma andra påföljder än fängelse. Samhällstjänst kan vara en lämplig påföljd för unga förbrytare. Därför bör denna åtminstone för de unga vara en fristående påföljd utan direkt koppling till utdömande av fängelse. Jag skall nu övergå till att ställa några frågor om överbeläggning: Vilka lugnande besked har justitieministern att ge personalen på de anstalter där situationen med överbeläggning och ökat narkotikabruk börjar bli ohanterlig? Hur skall man vid anstalterna klara av narkotikaökningen? Hur ersätts visitationspatrullernas tidigare insatser? Kommer narkotikahundar att finnas i samma utsträckning i fortsättningen som tidigare? Jag besökte nyligen en anstalt. Där var man mycket orolig över just det hårda trycket beroende på överbeläggningarna men också på grund av att narkotikabruket har ökat vid fängelset, ett fängelse som för några år sedan ansågs vara narkotikafritt men där det i dag förekommer ganska mycket narkotika.
Herr talman! Först några av delfrågorna. Hans Göran Franck frågade i sin interpellation vad jag hade för lagligt stöd för att staten genom bestraffning av brottslingen upprättar brottsoffret. I mitt svar -- jag skall upprepa detta -- säger jag att när straff skall utmätas i det enskilda fallet skall också den skada och kränkning som gärningen inneburit beaktas. Detta framgår av delar av brottsbalkens straffvärderegler. För att vara mera precis kan jag hänvisa till 29 kap. brottsbalken. Detta att brottsoffret upprättas är så att säga en funktion av straffet. Sedan återkom Hans Göran Franck med litet andra ord till något som stod i interpellationen och som jag fann stimulerande, trots att detta inte var avsikten. Nu talade Hans Göran Franck om att jag talar om en övertygelse. I interpellationen beskylls jag för att använda sunt förnuft. Jag måste säga att jag tar det som en komplimang, om jag anses ha och använda sunt förnuft. Det betyder inte att jag ifrågsätter forskning, men vad det här är fråga om är människans inre tankar, känslor och funktioner. Jag är övertygad om att man med forskarens kunskap och med det egna sunda förnuftet kommer mycket längre än om man bara läser vetenskapliga rapporter. Dessutom har inte Hans Göran Franck helt rätt. Visst finns det de som hävdar att fängelsestraffet inte har någon funktion. Jag vågar tillstå att båda dessa forskningsresultat finns. Det finns också andra som hävdar att fängelsestraffet har effekter och menar sig kunna visa detta. I vart fall säger mig mitt sunda förnuft att om man drabbas av något negativt kan det fungera avhållande. Hans Göran Franck frågade om jag anser att fängelse är optimalt. Nej, det gör jag inte. Hade jag gjort det, hade jag inte tagit initiativ till att tillsätta Straffsystemkommittén, som ju har som en av sina huvuduppgifter att komma med förslag till alternativa påföljder. Jag hade inte heller tagit initiativ till att se till att få samhällstjänst införd i hela Sverige. Detta gjorde inte ni socialdemokrater. Ni trodde inte tillräckligt mycket på det alternativet för att våga låta det gälla för hela Sverige. Om jag hade ansett att fängelse var optimalt, hade jag inte heller tagit initiativ till ett försök med elektronisk övervakning, vilket jag också i initialstadiet fått ganska mycket kritik för. Det är bara några år sedan Socialdemokraterna hade chansen men då inte ville lägga fram ett sådant förslag. Jag tycker att detta är svar nog på frågan om jag tycker att fängelse är optimalt. Jag anser att fängelse är nödvändigt. Men vi måste få ett bättre system därför att fängelse används mer än vad som egentligen skulle behövas om vi hade andra och bättre instrument. Kjell Eldensjö talade om det långsiktiga, vilket egentligen är det allra viktigaste. En långsiktig del är att åstadkomma ett bättre innehåll under fängelsevistelserna. Det är också en av de delar som Fängelseutredningen har arbetat med. Fängelseutredningen har också lagt fram förslag om hur vi skall komma till rätta med narkotikaproblemen på fängelserna. Jag kan inte i dag svara för effekterna av att man har förändrat arbetet med att efterforska narkotika, men Kriminalvårdsstyrelsen har skyldighet att följa upp vad dessa förändringar innebär. Vi håller på att arbeta med Fängelseutredningens betänkande för att lägga fram förslag till den långsiktiga hanteringen. Bl.a. på grund av narkotikaproblemen har jag samma uppfattning som Kjell Eldensjö, att dubbelbeläggning generellt inte kan fungera. Om det skall förekomma måste det vara i situationer där vi inte har anledning att räkna med narkotika eller våldstendenser, och enbart under korta strafftider. Ungdomsbrottskommittén är ett annat exempel på det arbete som syftar till långsiktiga förändringar. Den är i högsta grad intressant i det brottsförebyggande arbetet, eftersom vi enligt min mening, när det gäller kriminalpolitiken, har varit inhumana när vi inte på ett tidigt stadium reagerat när våra ungar har överskridit normerna. Om vi reagerar tidigt kan vi reagera milt. Men om vi låter bli att reagera gång efter gång riskerar vi att befästa de unga i ett felaktigt beteende. Sedan kanske vi är tvungna att sätta dem i fängelse. Det är ett misslyckande.
Jag anser att regeringen och justitieministern är inne på att föra en kriminalpolitik som i många stycken liknar den som andra konservativa regeringar tidigare har fört; exempelvis den som fördes under Ronald Reagans administration, eller under Margaret Thatchers regeringstid. Vi vet att den kriminalpolitik som bedrevs under Reaganadministrationens tioåriga period fick katastrofala följder för kriminalpolitiken. Den innebar en fördubbling av antalet fångar, med en kraftig överbefolkning av fängelserna och med fånguppror och massrymningar som följd. Vi har inte kommit dit, men det är inriktningen på politiken som i många stycken liknar nämnda politik. Erfarenheterna från USA och England borde bekymra Gun Hellsvik. Jag anser att hon lever kvar i en form av dogmatisk konservatism när hon talar om kriminalpolitik, med tanke på det strafftänkande som hon så ivrigt talar för. När det gäller frågan om det lagliga stödet, som jag ville få svar på, anser jag inte att man kan tillgripa fängelsestraff för att upprätta brottsoffret. Upprättelse av brottsoffret skall ske på annat sätt: genom skadestånd och genom hjälpinsatser till brottsoffret. Om man skall bestraffa en brottsling för att det skall leda till en upprättelse, kan man ju fråga sig hur långt man skall gå. Om tankar i den riktningen utvecklas kan det leda till en återkomst av vedergällningstänkandet. I övrigt skulle jag gärna vilja ha justitieministerns konkreta svar på det jag nämnde i ett tidigare inlägg om de brottsförebyggande åtgärderna när det gällde inskränkningarna.
Herr talman! Jag kan konstatera att justitieministern och jag är inne på samma linje när det gäller många av de frågor som jag har ställt. En plump i protokollet är möjligen det, hoppas jag, kortsiktiga problemet med överbeläggningen på fängelserna. Hos personalen finns en verklig oro. Signaler om detta kommer inte bara från ett håll, utan från flera anstalter. Jag ser med oro att detta tycks fortsätta under en tid.
Herr talman! Det sista först, nämligen frågan om överbeläggningen. Det är helt klart ett problem på en del håll. Som jag nämnde i samband med den tidigare interpellationen beror de problemen i dag i första hand på att man inte var förutseende under 1980-talet och byggde ut våra fängelser eller letade fram alternativa påföljder. Vi har inte någon överbeläggning om vi ser på hela tillgången av fängelseplatser. Däremot kan vi se att det under februari mars kommer att bli problem. Därför har kriminalvårdsstyrelsen fått besked om att skapa provisoriska lösningar; hyra lokaler eller vidta de åtgärder som de anser lämpliga. Om vi tittar framåt kan vi se att vi redan till sommaren har en bättre situation. Som jag sade tidigare är detta emellertid ett långsiktigt arbete, så det kommer att ta några år innan vi har byggt i kapp. Förhoppningsvis får också våra alternativa påföljder effekt och gör att det, så att säga, lättar i botten. Hans Göran Franck återkommer till frågan om mitt sätt att se på detta. Jag tycker att Hans Göran Franck skall läsa Fängelseutredningen som bygger på de direktiv som jag ligger bakom. Jag tycker att Hans Göran Franck skall läsa Ungdomsbrottskommitténs betänkande där man ursprungligen hade socialdemokratiska direktiv och där vi sedan har gjort vissa justeringar; men det är era egna direktiv som ligger i botten. Jag tycker att Hans Göran Franck skall läsa direktiven till Straffsystemutredningen. Jag tycker att Hans Göran Franck skall läsa vår brottsofferpromemoria. Den som är intresserad kan se att vi självklart har strafftänkandet som en del i kriminalpolitiken, men att det också är fråga om att hitta alternativa påföljder, skapa ett innehåll under frihetsberövandet och att reagera tidigt och därmed mera humant när våra ungar kommer på avvägar. När det gäller vedergällningstänkandet vill jag slutligen säga att jag inte är förvånad över att Hans Göran Franck inte tycker att jag svarar på frågan. Det beror helt enkelt på att Hans Göran Franck och jag resonerar från olika utgångspunkter. Därför kan mina svar självklart inte passa. Jag beskylls ju för att resonera utifrån mitt sunda förnuft. Om man anser att allt resonemang måste grunda sig på vetenskaplig kunskap är mina svar naturligtvis mycket egendomliga. Jag tyckte ändå att jag när det gäller vedergällningstänkandet var ganska tydlig när jag först i mitt svar, sedan i min andra kommentar, hänvisade till att den skada och kränkning som gärningen inneburit skall beaktas i straffmätningen. Jag hänvisade i min kommentar till 29 kap. brottsbalken. Jag sade dessutom inte att brottsoffrets upprättelse är syftet, men att det däremot är en effekt. När nu Hans Göran Franck på nytt tar upp vedergällningstänkandet vill jag påminna om att det är vedergällningstänkandet som ligger till grund för medborgargarden. Ett viktigt och avgörande sätt att motverka medborgargarden, som vi verkligen på alla sätt måste skydda oss mot i Sverige, är att se till att brottsoffren känner att någon annan har reagerat mot den oförrätt som brottsoffret har drabbats av. > bDet är mitt resonemang med utgångspunkt bl.a. i det som kommer till uttryck i 29 kap. brottsbalken, men också med utgångspunkt i hur jag tror och -- där är jag rätt övertygad -- vet att vi vanliga människor reagerar och känner.
Herr talman! Detta är en viktig diskussion. Det som väl oroar många nu är att vedergällningstänkandet kan få en renässans både i lagstiftning och i rättstillämpning, men också ute på fältet. Det är därför jag reagerar så starkt mot alla tendenser till att återinföra vedergällningstänkandet. Det måste man med all kraft motverka. Jag vill också till justitieministern säga att det nu verkligen är fråga om att vidta effektiva åtgärder för att minska fångpopulationen. I Sverige har vi en alldeles för stor fångpopulation jämfört med många andra länder och i förhållande till invånarantalet. De förslag som har framlagts för att komma till rätta med detta är otillräckliga. Min tid medger inte att jag går in på de förslag som jag har nämnt som exempel i min interpellation och i flera tidningsartiklar. Jag vill ändå säga: Att genomföra en rad ytterligare straffskärpningar och att göra det i stor omfattning kan få negativa effekter. Visst finns det ett antal strafflatituder som är för lågt satta. Å andra sidan finns det straffsatser som är för höga. Det finns också möjligheter till depennalisering och avkriminalisering. Jag vill här hänvisa till Åklagarutredningens förslag. Det väsentliga är vad man kommer fram till sammantaget. Det gäller att göra rimliga avvägningar, vilket jag anser att man inte har gjort. Det är olyckligt att göra detta lappvis. Det fordras en övergripande hantering av frågan. Till slut vill jag säga att en ny undersökning visar att 25 procent av landets fångar inte hade fast bostad när de blev fängslade. Hälften saknade bostad före fängelsetiden och nästan hälften är alkoholmissbrukare. Risken är överhängande att den ekonomiska politik som regeringen nu för med ökade sociala klyftor och en tilltagande maktlöshet som följd kan bidra till en ökad brottslighet. Därför är den här debatten så viktig.
Herr talman! Hans Göran Franck påstår att Sverige ligger högt när det gäller fångpopulation. Det beror på hur man räknar. Vi skulle ju önska att vi hade ett samhälle där ingen behövde sättas i fängelse. Men när man talar om att vi ligger högt utgår jag ifrån att det är i förhållande till hur det ser ut på andra håll -- det antydde ju också Hans Göran Franck. Jag kan konstatera att vi i Sverige ligger ungefär i mitten av Västeuropasiffrorna; vi är alltså varken sämre eller bättre. Om vi jämför oss med USA har vi ju -- som Hans Göran Franck säkert vet -- bara en bråkdel av den fångpopulationen. och talade om hur det skulle kunna bli i Sverige, vill jag på nytt säga att vi i exempelvis Fängelseutredningen klart visar att vi vill ha ett innehåll i våra fängelser. Slutligen vill jag åter nämna frågan om vedergällning. Jag skulle vilja påstå att den som oftast tar ordet vedergällning i sin mun, men hävdar att det ligger i min mun, är Hans Göran Franck. Genom att man ständigt använder detta ord -- som jag aldrig använt, utom när jag citerat Hans Göran Franck -- kan tankarna förändras. Tänk om vi i stället skulle kunna peka på det förändringsarbete som tack och lov äntligen har kommit i gång, med omfattande brottsförebyggande åtgärder på ett tidigt stadium och på olika nivåer, inte bara i kriminalpolitiken, och inte försöka vinkla till det som om den borgerliga regeringen har för avsikt att sätta halva svenska folket i fängelse. Vi letar efter alternativ. Jag utgår från att Hans Göran Franck tycker att det är positivt att vi letar efter fungerande alternativ. Vi har under en lång tid i Sverige utnyttjat skyddstillsyn. Nästan alla som sitter i svenska fängelser har varit föremål för den vård som skyddstillsynen har inneburit. Den har inte lyckats. Därför säger vi i direktiven till Straffsystemkommittén att bl.a. skyddstillsynen måste vidareutvecklas så att man har nytta av skyddstillsynen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på Bengt-Ola Ryttars interpellation. Tyvärr kunde han inte vara med själv och ta emot det, även om han gärna hade velat. Anledningen till den här interpellationen, som lämnades in redan i juli, var att SJ:s nedläggning av nattågstrafiken mellan Gävle och Göteborg och vidare till Malmö kom mycket plötsligt och överraskande. Inga kontakter hade tagits och inga överläggningar hade förts med vare sig länsstyrelsen eller kommunerna i Dalarna. Det var faktiskt en ren tillfällighet att förändringarna kom till några kommunföreträdares kännedom. Efter den uppvaktning som länets olika företrädare gjorde hos SJ i juli i år återupptogs nattågstrafiken under hösten. Nattåget kom emellertid aldrig med i den tidtabell som SJ ger ut. Ett nytryck har gjorts, men skadan är redan skedd. Människor som skulle vilja utnyttja nattåget har inte kunnat göra det därför att det inte har funnits någon information om att tåget finns. Det här kommer förstås att påverka lönsamheten för linjen under hösten. Inget företag kan ju sälja en vara om man inte talar om att den finns. Det kommer också att påverka resandestatistiken på linjen. Den kommer inte att ge en rättvisande bild av det verkliga behovet av det här tåget hos länets befolkning. Att kunna ta nattåget till Göteborg och kanske vidare till Malmö har inneburit en tidsbesparing för företrädare för företag, våra statliga verk, kommunernas och landstingets personal. Också för studenter och föreläsare vid vår högskola har möjligheten till pendling mellan högskoleorter, utan att förlora en hel arbetsdag, betytt mycket. Det har för alla parter varit ett ekonomiskt alternativ att ta tåget. Det är dessutom mer miljövänligt än bil, buss eller flyg. Nattåget fraktar inte bara personer. Nattåget fraktar också varor upp till det lokala näringslivet i hela Dalarna. Som turistlän är vi i Dalarna helt beroende av goda kommunikationer. Nattåget -- om det marknadsförs på rätt sätt -- är en viktig tillgång för turistnäringen. När det gäller arbetsresor är det en tillgång för det lokala näringslivet, för Vägverket, Banverket osv. Därför är det med en viss besvikelse jag och andra riksdagsledamöter från länet konstaterat att regeringen, trots att den borde vara medveten om vår nattågsproblematik, i sin proposition rörande köp av interregional persontrafik inte tagit med sträckan Gävle--Göteborg--Malmö bland de sträckor som skulle kunna bli föremål för upphandling från statens sida. Men statsrådet har förmodligen någon förklaring till varför inte så skett. Det skulle vara bra att få frågan ytterligare belyst här och nu i kammaren.
Herr talman! Anledningen till att jag vill delta i den här debatten en sådan här sen kvällstimma är att jag är allmänt bekymrad över en del av de tendenser som har visat sig hos SJ. Det säger jag trots att jag är en stor tillskyndare av tågtrafik och tycker att SJ egentligen i långa stycken har skött sig mycket bra. Det började egentligen förra året, eller om det var i våras, då det kom signaler om att SJ ville lägga ned sovvagnstrafiken mellan Göteborg och Stockholm. Jag tog då kontakt med dem genom ett telefonsamtal och då sade de att det bara var rykten. Sådan var inte verkligheten. Men bara sådana rykten är, som föregående talare sade, en risk. De kan ge vissa skador. I somras, när trafikutskottet var nere i Halland, nåddes vi av ett bud och fick läsa i Göteborgs Västkustbanan. Det är ingen liten länsjärnväg mellan två byar det är fråga om. Det är fråga om en stor bana som nu byggs ut till dubbelspår. Även där är jag bekymrad. Det är helt enkelt en tendens att människor börjar tro att järnväg är något dåligt. Man måste gå med håven för att få den att gå ihop. Det kan inte gärna få fortsätta. Jag betraktar även den bana som är aktuell i den här interpellationen, mellan Göteborg och Gävle, som en bana som inte skall vara föremål för något regionalpolitiskt stöd. Den är definitivt inte något som det är avsikten att kommuner, landsting och län skall betala. Idén bakom den reform som genomfördes när länstrafiken startade var att man via landsting och kommuner skulle vara med och betala för regional tågtrafik, inte för en göteborgare som skall åka till Gävle eller till Borlänge. Då måste det vara fråga om rikstrafik. Om det inte går att få trafiken att gå ihop blir det naturligtvis i sista hand staten som går in. Men vad jag menar är att det inte var avsikten när vi en gång inrättade köp av regional trafik att staten så småningom skulle se efter: Går det ihop? Nehej, inte det. Ja, då skall staten ta hand om det. Jag vet ju att Mats Odell inte får ingripa, i varje fall inte direkt, för då är det ministerstyre. Men jag vill ändå inför statsrådet klargöra att jag är oerhört bekymrad och att sådana här diskussioner på något sätt måste tas upp med SJ-ledningen. Så här kan det inte fortsätta. Jag har full respekt för att SJ säger att det finns problem med t.ex. Västkustbanan beroende på att man håller på att bygga om. Men på sikt måste det kunna bära sig och gå ihop. En vanlig affär på landsbygden, i staden eller var som helst kanske har hundra eller tusen varor. Några av de varorna är inte lönsamma. Men affären har dem därför att man vet att när Mats Odell går in och handlar vill han ha just den varan. Finns den där fortsätter han att handla även andra varor i den affären. Samma sak måste gälla för SJ. Jag vill därmed säga att om man lägger ned tågtrafiken i form av sovvagnståg på vissa ställen kommer människor i stället att flyga till Stockholm eller Göteborg. Det betyder också att de kommer att använda flyget åt andra hållet. Det här måste man vara medveten om på SJ. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga -- fast jag vet att det egentligen inte hör hit och att vi inte skall diskutera detaljer i kammaren -- att jag tycker att SJ har börjat marknadsföra sig på ett bra sätt. Men härom måndagen blev jag själv tvungen att stanna hemma och fick nej till sovvagnsbiljetten vid en mycket sen tidpunkt kan tyckas, kl. 9. Det gick icke. Varför? Jo, datan kunde inte klara det. Vad jag är orolig för är att det gick en tom sovvagnskupé som efterfrågades. Självklart måste det vara möjligt med den teknik vi har i dag att kunna klara detta. Jag tycker alltså att SJ även där borde se över sina rutiner så att man både marknadsför sig och ger en service som gör att man verkligen utnyttjar alla möjligheter.
Herr talman! Inger Hestvik är bekymrad över att den här sovvagnsförbindelsen har tagits bort. Det är alldeles riktigt att den försvann ur datorerna, men enligt vad jag har fått uppgift om har den numera kommit tillbaka, även om det lär vara så att vissa resebyråer inte har tillgång till detta genom någon datateknisk konstruktion som jag inte kan redogöra för här och nu. Det är inte heller min uppgift att göra det. Dock har SJ varit så förutseende att detta inför nästa period redan finns inne i systemet. Nu pågår förhandlingar mellan SJ och regionen. Men jag vill gärna säga, Inger Hestvik, att för att komma med i en upphandling bör initiativet komma från regionen och vända sig till statens förhandlingsman. Jag är övertygad om att det kommer att ske i det här fallet. Nu råkar det vara så att just i dag går motionstiden ut på den proposition om köp av s.k. olönsam järnvägstrafik som regeringen har lagt fram. Det har alltså ända fram till i dag varit möjligt att även lägga fram förslag till en annan upphandling än den som är föreslagen av förhandlingsmannen och regeringen. Jag vill också kommentera det Rune Thorén sade. Han är bekymrad över tendenser inom SJ. Låt mig bara säga att den generella metod som regeringen och även riksdagen tillämpar här är att fortsätta med en avreglering, att se till att verksamheten blir ännu effektivare, ännu mer resurssnål och kostnadseffektiv. Vi skall alltid påminna oss, tycker jag, att SJ förmodligen är Europas mest effektiva järnvägsföretag. Men det räcker inte. Nu gör vi den största järnvägssatsningen i Sverige sedan 1860 talet. Då är det inte tillräckligt att satsa på hårdvaran. Vi måste också se till att vi får fram en ytterligt kostnadseffektiv drift på den här infrastrukturen. Den princip som vi har valt är att staten står för hela infrastrukturkostnaden för järnvägen på samma sätt som vi gör i vägnätet. Sedan måste det vara effektiva och konkurrenskraftiga operatörer som trafikerar den här infrastrukturen. Vägen att komma till rätta med de här sakerna är att avreglera och släppa in flera operatörer som kan se till att verksamheten blir alltmer effektiv. På det sättet kommer järnvägens konkurrenskraft att öka undan för undan.
Herr talman! Jag kan glädja statsrådet med att vi socialdemokrater från länet, liksom socialdemokraterna i trafikutskottet, har väckt motioner med förslag om att nattåget på sträckan vi diskuterar skall tas med bland de sträckor som blir föremål för upphandling från statens sida. Vi får hoppas att resultatet blir positivt. Vi tycker nämligen att vi uppfyller kraven för statlig upphandling. Som det står i svaret jag fick: ''regionalpolitiskt angelägen interregional persontrafik som SJ beslutat lägga ner på företagsekonomiska grunder.'' Det är där vi tycker att vi står just i dag. Men jag tror att med rätt marknadsföring från SJ:s sida och med riktig information till länet kommer nattågstrafiken att stå på egna ben i vår region. Ett av de verk som statsrådet har under sitt beskydd, Vägverket, har liksom övriga intressenter i länet uttryckt sin ängslan över indragningshotet. Göteborg och vidare till Malmö är ett av de transportslag som krävs för att Vägverket skall kunna fullgöra sina uppgifter på ett rationellt sätt. Nu kommer statsrådet att få möjlighet att ta till sig ytterligare motiveringar och synpunkter som styrker nattågets bevarande. Det kommer en uppvaktning som man tagit initiativ till i länet. Den kommer tydligen om ett par veckor. Jag hoppas att det så småningom skall bli ett positivt besked fram till det att vi står på egna ben.
Herr talman! Jag delar helt statsrådets uppfattning om att den stora miljardsatsningen skall ge förutsättningar för en bra tågtrafik. Jag har just en artikel om miljardsatsningar på järnvägar framför mig. Jag är inte helt övertygad om att en avreglering kommer att ge allt. Det har ju inte skett på en del andra områden, som Mats Odell väl känner till. Taxi fungerar ju fortfarande inte bra. Men det är med det, som med så mycket annat i politiken, att pendeln svänger alltför starkt. Det är nog inte så dumt om SJ har litet av gungor och karusell och att de tillåts ha det. Det är bra om de tjänar pengar på en del saker, men de måste också satsa en del i avvaktan på att det skall gå ihop. Jag är orolig över tendenser där man börjar tala om att det inte går riktigt ihop. Då åker inte folk heller. Det är oerhört viktigt att vi har detta. Jag tror att den som åker nattåg åt ett håll, kanske åker X 2000 eller något annat åt andra hållet. Om man inte har chansen att åka nattåg, vilket jag själv tycker är utomordentligt bra, är det risk att man går över till flyg. Vi som politiker har skyldighet att se detta litet mera ur samhällsekonomisk synpunkt och inte bara ur företagsekonomisk synpunkt. Jag såg i artikeln om satsningar på Västkustbanan att de sade att de kanske skulle köra buss i stället och flyga på långa sträckor. Det vore fullständigt horribelt. Vilken miljö skulle vi då få? Det är självklart att vi skall utnyttja de, som jag tycker, vällovliga satsningar vi har gjort på järnvägen och spåren genom att köra bra tåg både på nätterna och på dagarna. Jag hoppas att vi kommer överens om det och slipper att läsa dessa nedläggningshot. Jag hoppas att det mesta skall kunna gå utan några speciella pengar, inte från staten och absolut inte från kommuner och landsting. Deras sak är att satsa på länstrafiken, inte på dessa saker.
Herr talman! Jag delar i stort Rune Thoréns synpunkter. Vi skall bara komma ihåg att det är mycket dyrt att köra sovtåg. Jag kan berätta att när det gäller statens upphandling, som är knappt 450 Norrland för ungefär en tredjedel av ersättningen för det olönsamma nätet. Det är alltså mycket dyrt. Kostnadsutvecklingen på det här området är dess värre också ogynnsam. Statens förhandlare för köp av interregional persontrafik på järnväg kommer att närmare studera resandeutvecklingen, biljettpriser och underskott inför kommande upphandlingar. Detta är ett mycket kostnadskrävande sätt att transportera människor. Därför är det nödvändigt att vi kan fortsätta att göra den mer kostnadseffektiv i framtiden. Herr talman! I övrigt är dessa förhandlingar avslutade, och riksdagen skall nu fatta beslut om det kommande årets trafik. När det gäller den aktuella nattågsförbindelse som Bengt-Ola Ryttar nämner i sin interpellation, finns det mycket goda förutsättningar att regionen och SJ kommer fram till en uppgörelse för den kommande perioden. Inför nästa period kommer man att vända sig till den statliga förhandlingsmannen.

Utöver vad som tidigare aviserats om information av utrikesminister Margaretha af Ugglas om ESK får jag anmäla att information också lämnas av justitieminister Gun Hellsvik om polisfrågor. Informationerna lämnas efter muntliga frågestunden torsdagen den 11 november.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat utrikesministern om på vilket sätt regeringen vill verka för att stoppa UNITA:s sabotage av fredssträvandena och stödja landets lagliga regering och civilbefolkning. Frågan har överlämnats till mig. Jag är helt överens med Hans Göran Franck om att situationen i Angola är ytterst allvarlig. När det gäller mänskliga offer har vi kanske här den största katastrofen i världen i dag. Från det internationella samfundets sida har redan gjorts fullt klart vem som bär ansvaret för det fortsatta kriget. De sanktioner som FN:s säkerhetsråd nyligen infört mot UNITA bär vittnesbörd härom. Sverige stöder till fullo de ansträngningar som görs inom FN:s ram för att uppnå fred. Mitt bestämda intryck är att allt som kan göras också görs inom FN. Jag har som sagt svårt att se hur ett enskilt land som Sverige skulle kunna göra något därutöver. Det råder ingen tvekan om att vi alla starkt önskar att inbördeskriget tar slut, och vi känner med rätta indignation och upprördhet över kriget. Det är parterna själva i konflikten som måste vara överens. Omvärlden har utsatt UNITA för ett utomordentligt hårt tryck, och FN:s säkerhetsråd har vidtagit den ovanliga åtgärden att rikta sanktioner mot annan part än en regering. Förhoppningsvis ger dessa starka reaktioner från världssamfundets sida resultat. Vi har nåtts av beskedet att samtal mellan parterna hållits i Lusaka i Zambia. Tillgängliga uppgifter tyder på att dessa inte varit helt utan framgång. Det är i så fall mycket glädjande. Sverige är den största bilaterala biståndsgivaren till Angola. Givetvis har biståndsprogrammet nu anpassats till katastrofsituationen. En stor del av biståndet kanaliseras nu även genom FN för katastrofinsatser. Den dag kriget är slut kommer Sverige aktivt stödja det återuppbyggnadsarbete som då tar vid.
Fru talman! Jag ställde min fråga till utrikesministern redan den 6 oktober. Det är med hänsyn till den ytterst allvarliga situationen i Angola anmärkningsvärt att svaret kommer först nu. De hittillsvarande FN-sanktionerna beträffande krigsmateriel och olja liksom insatserna i övrigt är helt otillräckliga. Den tid som har gått sedan jag ställde min fråga har ytterligare bekräftat min uppfattning. Det är därför nödvändigt att regeringen agerar snabbt för att sanktionerna utvidgas. I säkerhetsrådets resolution 864 uttalas att beredskap skall finnas att genomföra ytterligare åtgärder enligt FN-stadgan, bl.a. handelsåtgärder mot UNITA och restriktioner beträffande resor för UNITA-personal. Dessa åtgärder är nu aktuella då någon vapenvila, eller det fulla genomförandet av fredsavtalet från september 1992, inte kunnat uppnås på grund av UNITA:s saboterande av fredssträvandena. Särskilt allvarligt är att UNITA förhindrar de ytterligt behövliga humanitära transporterna till stora områden i Angola. Här måste regeringen snabbt verka för att nya steg tas av FN:s generalsekreterare för ett effektivt genomförande av FN:s humanitära katastrofhjälpplan. Det räcker inte med att Sverige för egen del förklarar sig ha beredskap till katastrofinsatser. Det gäller framför allt att agera för att de kan genomföras. Det finns knappast något land där situationen är så katastrofal som i Angola. Jag vill ha statsrådets kommentarer till dessa synpunkter.
Fru talman! Hans Göran Franck och jag är naturligtvis rörande överens om det katastrofala läget. Jag har tidigare här i kammaren sagt att världssamfundet borde ha satt ner foten med större kraft genast efter valresultatet och då med stryka markerat att valresultatet gäller. Personligen anser jag att det tog litet för lång tid. Fru talman! Det finns ändå vissa positiva tecken i skyn, eller hur man nu vill uttrycka det. FN kommer i dagarna, jag kan inte säga exakt vilken dag, att presentera en ny apell. Det beror på att man anser att det säkerhetsmässigt har infunnit sig ett något förbättrat läge, vilket gör det möjligt att nå de hjälpbehövande över praktiskt taget hela landet. Sverige är förvisso berett att svara positivt på den apell som FN kommer med -- fattas bara annat! Men fler länder behöver ställa upp. När en sådan här apell tidigare gick ut fick man bara ihop 27 % Fru talman! Vad på mig och regeringen ankommer skall vi verkligen försöka att verka för att ett brett multilateralt hjälparbete nu kommer till stånd först med katastrofhjälp och sedan med återuppbyggnad.
Fru talman! Statsrådet Alf Svensson kommenterade inte mina synpunkter om behovet av en utvidgning av sanktionerna, vilket det finns möjlighet till enligt FN:s säkerhetsråds resolution. Min konkreta fråga är: Är den svenska regeringen beredd att agera för en utvidgning av sanktionerna? Det är helt klart att det inte har kommit till stånd någon vapenvila. Vi vet att UNITA har spelat ett spel med motparten, med FN. Man har sagt att man är för förhandlingar. Man har t.o.m. ingått ett fredsavtal som man inte fullföljer. Det går inte att lita på vad UNITA säger. Det fordras därför ett mycket starkare tryck.
Fru talman! Jag kan hålla med om det Hans Göran Franck säger om att man inte kan lita på UNITA och den besvikelse som har infunnit sig i relationerna till UNITA. Likväl finns det viss ljusning i fredsprocessen genom de samtal som inleds mellan regeringen och UNITA. Låt oss ändå hoppas på att den kan komma att leva vidare. Det är inte helt säkert att nya tilltag just nu när det gäller att isolera UNITA ifrån FN:s sida, skulle göra det lättare att fortsätta den processen. Det är dock inte detsamma som att man skall göra gällande att det för framtiden inte kommer att ske någon utvidgning av sanktionerna. Jag tror att i nuläget är det angeläget att fästa en viss förhoppning vid att dessa samtal ändå har påbörjats.
Fru talman! Självfallet skall allt göras för att förmå UNITA att stå fast vid det fredsavtal som en gång är ingånget. Det gäller också att stödja den lagliga regeringen som har fått folkets förtroende i allmänna val. Det är dock ett faktum att det inte går att lita på UNITA. Det är bara en enda sak som påverkar UNITA -- och det är att man utsätts för det internationella samfundets hårda press. Det är omvittnat att sanktionerna -- och därmed pressen -- hittills har varit otillräckliga. De behöver därför utvidgas. Jag vill också fästa uppmärksamheten på att FN:s mandat utgår den 15 december i år. Jag tycker att det är angeläget att den svenska regeringen agerar för att säkerhetsrådet redan nu skall besluta om en förlängning av FN-mandatet. Det skulle utgöra ytterligare press.

Fru talman! Bertil Måbrink har frågat mig på vilket sätt den svenska regeringen agerar för att ge uttryck för sitt avståndstagande från dödsstraffets införande i Peru. Enligt 1979 års peruanska konstitution har dödsstraff endast kunnat utdömas för landsförräderi i händelse av krig mot främmande makt. Enligt den nya författningen kan emellertid tillämpningsområdet för dödsstraff vidgas till att även gälla terroristbrott. Mot den bakgrunden uppkallades Perus ambassadör i torsdags i förra veckan till ''Den svenska regeringen beklagar och ser med allvar på det peruanska beslutet som kan leda till en utvidgning av möjligheterna att utdöma dödsstraff. Alltfler länder väljer att avskaffa dödsstraffet. Det är därför alltid beklagligt när stater i stället utvidgar dess tillämpning. Dödsstraffet är en inhuman strafform som inte bör förekomma för några brott, hur allvarliga dessa än må vara. Sverige har länge verkat för och kommer att fortsätta att verka för ett generellt avskaffande av dödsstraffet världen över.'' Fru talman! Detta ger mig också tillfälle att redogöra för den svenska regeringens allmänna inställning till dödsstraffet. Dödsstraffets avskaffande är och förblir en mycket viktig fråga för Sverige. Vår syn på dödsstraffet som en inhuman strafform gör att det för oss är självklart att aktivt arbeta i olika internationella fora för att det avskaffas. Vi har konsekvent pekat på dödsstraffets oåterkalleliga karaktär. Det är särskilt allvarligt när dödsstraffet på grund av brister i rättssäkerheten används på ett godtyckligt sätt. Frågan om att avskaffa dödsstraffet togs upp av Sverige i FN för mer än 30 år sedan. Sverige var sedan aktivt i arbetet med att utarbeta det frivilliga tilläggsprotokollet till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter om dödsstraffets avskaffande. Sedan dess har vi, senast vid världskonferensen om mänskliga rättigheter, verkat för att höja protokollets betydelse och uppmanat andra stater att tillträda det. Peru har inte anslutit sig till protokollet. En majoritet av världens länder har fortfarande lagstiftning som tillåter dödsstraff. Att några länder de senaste åren valt att avskaffa dödsstraffet innebär inte att vi kan minska vårt engagemang för att förmå de stater som ännu inte gjort det att avskaffa denna form av straff. Det är självklart beklagligt när en stat i stället väljer att gå i motsatt riktning och utvidgar möjligheterna att utdöma dödsstraff till att omfatta nya brott.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Ett land med ett parlament och en regering som anordnar en folkomröstning för eller emot rätten för en regering att släcka ett människoliv befinner sig långt ifrån demokrati och respekt för det mänskliga värdet. Dessutom genomfördes denna folkomröstning i Peru helt på en odemokratisk regims villkor. Terrorn i Peru -- den statliga såväl som den som utförs av Sendero Luminoso -- är oacceptabel. Det tror jag att vi kan vara överens om. Men terrorn blir inte mindre genom att makthavarna i Peru i sken av legalitet skall avrätta terrorister. Begreppet terrorist definieras dessutom mycket brett av regimen i Peru. Vi skall också komma ihåg att dödsdomarna skall avkunnas av militären i Peru, som vad jag förstår saknar varje juridisk utbildning och juridisk kunskap. Det betyder alltså att en icke-rättsstat nu skall utöka sin bödelsroll. Det är först när fattigdomen avskaffats och respekten för varje individs lika värde garanteras som förtryck och terror kan avskaffas. Jag tror att vi kan vara överens om det. I övrigt är jag överens med rättighetsministerns svar. Jag utgår också ifrån att det inte finns vattentäta skott i regeringen mellan å ena sidan rättighetsministern och å andra sidan den minister som har ansvaret för flykting och invandrarfrågor. Ibland får man faktiskt det intrycket när man hör flyktingministern uttala sig om tillståndet i Peru och om hur man hanterar peruanska flyktingar i det här landet.
Fru talman! Jag tror att Bertil Måbrink och jag är rörande överens. Det finns ingen anledning att ha någon annan uppfattning än den Bertil Måbrink här för till torgs. Det är mycket, mycket tragiskt att Peru nu sällar sig till de stater som inte visar någon respekt eller värdighet inför människoliv. Fru talman!

Man borde i stället överge den typen av bestraffning. Fru talman! Jag kan bara säga att så mycket jag orkar och förmår -- vilken verkan det nu hava kan -- skall jag i tid och otid i alla de sammanhang då tillfälle ges protestera mot denna form av bestraffning. Dödsstraffet kan aldrig få förekomma i länder och regimer som gör gällande att de vill stå för mänskliga fri och rättigheter.
Fru talman! Det är två parter som står för den hemska terrorn i Peru. Vi får inte glömma det. Ibland glömmer vi bort den statliga terrorn: statens hemliga polis, militären och allt som staten har till sitt förfogande, t.ex. den senaste tekniska vapenutrustningen. Det är enligt min uppfattning två parter som skall fördömas. Det har jag konsekvent gjort hela tiden. Jag tycker att man skall göra det. Något som också är allvarligt med utvidgningen av dödsstraffet är att Peru går ifrån San Josékonventionen om mänskliga rättigheter. Om man utvidgar dödsstraffet säger man upp hela konventionen. Peru har i och med folkomröstningen och utvidgningen av dödsstraffet frånsagt sig allt ansvar som man har i San Josékonventionen. Detta är också oerhört allvarligt. Det innebär att man i Peru kan trappa upp våldet ännu mera och att man kan bryta mot de mänskliga rättigheterna utan att någon kan komma åt det.
Fru talman! Jag är överens med Bertil Måbrink också när det gäller det som tillvitades regimen. Det borde jag kanske ha tagit upp i min första replik. Det som sades är helt riktigt. Nu använder faktiskt president Fujimori det faktum att han har ett korrupt och ineffektivt rättsväsende som argument för att införa det vedervärdiga dödsstraffet. Men, som sagt, det finns ingenting från något håll som rättfärdigar dessa metoder eller tilltag. Fru talman! Peru tillträdde José-konventionen den 28 juli 1978 utan att på någon punkt reservera sig. Därför har man inte rätt att göra som man nu gör, dvs. utdöma dödsstraff i utvidgad form. Det finns all anledning att också få det sagt här i kammaren.
Fru talman! Jag är överens med rättighetsministern. Jag vill bara säga att Sverige faktiskt har diplomatiska förbindelser med regimen i Peru. Det sker ett visst utbyte. Det är naturligtvis viktigt att det här arbetet inte bara stannar vid den deklaration som regeringen lämnade till den peruanska ambassadören i förra veckan. Man måste i fortsättningen ständigt hålla tummen i ögat på den här regimen.
Väl fungerande kommunikationer är en grundförutsättning för ett väl fungerande näringsliv. Försämringarna i kommunikationerna begränsar kraftigt möjligheterna att utveckla näringslivet i regionen och står i skarp kontrast mot regeringens uttalanden om att utveckla kommunikationerna. Sundsvall och Göteborg? För ett år sedan frågade jag statsrådet om regeringen avsåg ta några initiativ för att påtala förföljelserna och övergreppen mot assyrierna i sydöstra Turkiet. Sedan dess har förföljelserna av denna folkgrupp fortsatt med oförminskad styrka med våld av olika slag. Mänskliga rättigheter sitter trångt i denna del av Turkiet. Har regeringen sedan dess tagit upp frågan om assyriernas/syrianernas situation och brotten mot de mänskliga rättigheterna i internationella kontakter och överläggningar?
Det är inte oväsentligt vad Sverige och den svenska regeringen säger i detta sammanhang.

Fru talman! Berndt Ekholm har frågat mig om regeringen under det senaste året har tagit upp frågan om assyriernas, eller syrianernas, situation och brotten mot de mänskliga rättigheterna i internationella kontakter och överläggningar. Assyrier är beteckningen för en kristen minoritet i Irak som bekänner sig till den nestorianska grenen av kristendomen och som även finns representerad i små grupper i Syrien och Turkiet. Även de syriskortodoxa kristna från samma område, de s.k. syrianerna kallas ibland assyrier. Berndt Ekholms fråga hänför sig till syrianerna i sydöstra Turkiet. Fru talman! Liksom kurderna har syrianerna av den turkiska staten utsatts för en stundtals hårdhänt assimileringspolitik som dock inte har syftat till religiös omvändelse. Under de senaste årtiondena har gruppen minskat betydligt i antal till följd av en omfattande emigration till Västeuropa. I dag utgör syrianerna i sydöstra Turkiet något tusental av totalt ca 100 000 kristna i landet. De upptrappade striderna mellan den kurdiska PKK-gerillan och turkiska säkerhetsstyrkor har under det senaste året försvårat situationen för befolkningen i sydöstra Turkiet. Därutöver utsätts syrianerna för våld och hot från andra grupper i regionen som vill åt deras landegendomar och som uppmuntras av den stora utflyttningen. Fru talman! Den svenska inställningen är att alla individer har en självklar rätt att få sina mänskliga rättigheter respekterade, inklusive rätten att utan risk för diskriminering utöva sin religion. Detta gäller självfallet även syrianerna. Det åligger varje stat att skydda sina medborgare och garantera dessa rättigheter. Turkiet hör, som medlem i ESK och Europarådet, hemma bland de europeiska demokratierna, varför vi har särskilt höga förväntningar på detta land. Erfarenheterna från andra europeiska demokratier visar att ökad respekt för mänskliga rättigheter inte är ett hinder för bekämpning av terrorism utan snarare ett av flera redskap i detta arbete. Sverige följer noga utvecklingen på de mänskliga rättigheternas område i Turkiet. Ämnet är en återkommande punkt på dagordningen vid våra bilaterala kontakter med Turkiet. Senast togs respekten för mänskliga rättigheter i landet upp vid utrikesminister Margaretha af Ugglas besök i Ankara i oktober, vid vilket syrianernas situation också berördes. Då Berndt Ekholm, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav talmannen att Viola
Fru talman! Alla moderna regeringar i Turkiet har förtryckt och förföljt sina minoriteter, däribland assyrierna. Biståndsministern säger syrianerna. Jag vet att vi menar samma folkgrupp. De som jag har träffat kallar sig själva assyrier. Därför använder jag det ordet. I sitt svar säger biståndsministern att det i dag finns ett tusental assyrier och att de övriga har emigrerat. För 20 år sedan fanns det 20 000 kristna assyrier i området. De har förvisso inte emigrerat, utan de har flytt undan förföljelse och trakasserier. De har flytt därför att de inte har haft rätt att utöva sin religion, sin kultur och sitt språk. De assyrier som i dag finns kvar i området ställer inga orimliga krav. De kräver att de skall få utöva sin kristna religion, att barnen skall få undervisning på sitt språk och att de skall få bejaka sin assyriska identitet. Turkiet ratificerade Europakonventionen mot tortyr den 25 februari 1988 och FN-konventionen mot tortyr i augusti 1988. Turkiet är medlemsland i FN, Europarådet och ESK. Jag anser att europeiska regeringar, däribland den svenska, borde kräva att Turkiet bättre efterlevde dessa konventioners innebörd. Det har gått nästan exakt ett år sedan Alf Svensson senast förde en frågedebatt här i kammaren om assyriernas situation. Sedan dess har det gått en våg av våld och tortyr över de sydöstra delarna av Turkiet. Det våld som assyrierna utsätts för kommer från såväl PKK-gerillan som regeringsarmén. Amnesty har kommit med flera rapporter som man vill att människor skall reagera på. Den 4 augusti rapporterade man om sex fall av tortyr, den 17 september om 13 familjer som trakasserades och drevs på flykt. Så sent som den 30 oktober rapporterade Amnesty om att Savme Durmaz och hans son fängslats och torterats och att detta sedan drabbade ytterligare sex personer när de efterfrågade vad som hade hänt.
Fru talman! Jag kan försäkra Viola Furubjelke att jag inte har försummat något tillfälle att ta upp den här frågan. Framför allt tog jag upp den i samband med MR konferensen i Wien i juni. Jag vågar faktiskt säga att jag gjorde det med en rejäl emfas. Jag hoppas att det inte uppfattas pretentiöst. Jag vet att det finns många syrianer eller assyrier i Sverige som verkligen förväntar sig att vi agerar kraftfullt. De har anförvanter kvar i Turkiet. De har relationer till den här regionen, och de kan vittna om hemskheter. konferensen i Wien fick verkligen veta vad vi anser i den här frågan -- låt mig få säga det rent ut. Det svar som ges i sådana här sammanhang -- och som repeteras gång på gång -- är just att assyrierna eller syrianerna kommer i kläm i och med den terrorverksamhet och de motsättningar som finns. Jag menar, precis som jag sade i mitt frågesvar, att detta icke är acceptabelt. Om man nu vill göra gällande -- och det vill man verkligen -- att man tillhör den västliga kulturkretsen och demokratierna åligger det nämligen regeringen att den står upp och försvarar sina minoriteter.
Fru talman! Det gläder mig att statsrådet tog upp den här frågan vid MR-konferensen i Wien. Men det sista som statsrådet sade i den förra debatten var: ''vi skall fortsätta att agera också för syrianernas situation.'' MR-konferensen i Wien var ett sådant tillfälle. Jag undrar nu om statsrådet är beredd att försöka få till stånd en undersökningsdelegation, antingen en parlamentarisk svensk sådan eller en FN-ledd, som sänds till de sydöstra delarna i Turkiet. På det sättet kan delegationen på plats förvissa sig om att man försöker skydda civilbefolkningen, däribland assyrierna.
Fru talman! Låt mig få säga att vi från diplomatiska kretsar inte alltid får samma vittnesbörd som vi får från annat håll. Det kan bero på att det inte alltid är så lätt att dokumentera vad man ser om man gör en resa i regionen. Terrorn och eländet sker inte inför öppen ridå, utan på de mest utstuderade vägar och sätt. Jag har grubblat på om det skulle vara möjligt att sända i väg en delegation och på vad det skulle ge. Jag avvisar inte på något sätt tanken. Om det finns möjlighet att arrangera en sådan och om kontakter har tagits med dem som bedömer läget på ort och ställe skall jag inte utesluta att någon form av delegation till regionen bör kunna ge sig i väg. Det skulle auktorisera vad vi vill inför den turkiska regeringen.
Fru talman! Det gläder mig att jag har fått ett så positivt svar. Jag tror precis som statsrådet att en delegation kanske inte i första hand är viktig för att hämta hem information -- sådan kan vi få från t.ex. MR-organisationer. Men det är viktigt att visa den turkiska regeringen att omvärlden och Sverige bryr sig om assyriernas situation och om situtionen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet.

Fru talman! Karl-Erik Persson har frågat utrikesministern om det verkligen existerar avtal som, utan att svenska myndigheter kan ingripa, möjliggör för tyska myndigheter att utvisa en svensk medborgare till ett tredje land där den svenska medborgaren riskerar dödsstraff. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Karl-Erik Persson ställer sin fråga mot bakgrund av ett fall där en svensk medborgare anhållits i Tyskland och begärts utlämnad till Turkiet, anklagad för ett mord begånget för 17 år sedan. Enligt Karl-Erik Persson tror den anhållne att orsaken till gripandet hänger samman med hans journalistiska verksamhet vid en turkisk regimkritisk tidning. En av huvudprinciperna för förhållandet mellan stater är att varje stat är suverän såvitt gäller maktutövning inom dess eget territorium. Annan stat får således inte blanda sig i denna maktutövning, även om den berör det landets medborgare. I grunden krävs därför inget avtal för att en stat skall kunna utlämna en annan stats medborgare till ett tredje land. På många områden har staternas suveränitet inskränkts genom internationella avtal. I fråga om utlämning gäller bl.a. den europeiska utlämningskonventionen till vilken såväl Tyskland som Sverige och Turkiet har anslutit sig. Konventionen reglerar emellertid i princip endast förhållandet mellan den stat som begär utlämning och den stat begäran riktas till. Varken genom konventionen eller genom andra regler har utomstående stat tilldelats något inflytande över frågan om utlämning. I den europeiska utlämningskonventionen föreskrivs viss skyldighet för staterna att utlämna personer som anklagas för brott. Denna skyldighet är emellertid omgärdad av ett stort antal förbehåll. Bl.a. föreskrivs i konventionen att utlämning inte skall medges för ett politiskt brott eller om det finns grundad anledning anta att en framställning om utlämning för ett vanligt brott gjorts i avsikt att åtala eller straffa en person på grund av hans ras, religion, medborgarskap eller politiska uppfattning. Det finns också möjlighet enligt konventionen att vägra utlämning om den som begäran avser riskerar dödsstraff och tillräckliga garantier inte lämnas för att ett sådant straff inte kommer att verkställas mot honom. Tyskland är en rättsstat och jag är övertygad om att tyska myndigheter, liksom vi gör i Sverige, noggrant prövar frågor om utlämning av andra staters medborgare, oavsett det är fråga om utlämning till tredje land eller till hemlandet. Jag kan slutligen nämna att jag från Utrikesdepartementet har inhämtat att den svenske medborgare som Karl-Erik Persson refererar till i sin fråga numera har frigivits efter det att tyska myndigheter tillställts ett intyg om att svensken tidigare bedömts som flykting i behov av en fristad i Sverige. De närmare skälen för frigivandet känner jag dock inte till.
Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret. Jag kan glädja justitieministern med att berätta att jag har träffat personen i fråga. Det besvärliga är den passivitet som jag tycker att regeringen har visat i frågan. Det intyg som skickats till berörda tyska myndigheter har icke kommit från regeringen. Regeringen har icke gjort någonting. Det är på andra vägar man i Tyskland har fått kännedom om förhållandena. De papper som tillsänts den tyska advokat som till slut utsågs har kommit på andra vägar. Frågan till statsrådet ställdes den 22 oktober och den svenske medborgaren fängslades den 2 oktober. Det tog femton dagar innan han fick kontakt med en svensk advokat. Det tycker jag är bekymmersamt. Mannen i fråga är fortfarande rädd för att åka till Tyskland därför att han tror att han fortfarande är efterlyst. Hans problem är att han har syskon, släkt och vänner i Tyskland. Det vore därför bra om justitieministern eller någon annan i regeringen tog kontakt med den tyska myndigheten och klarade ut frågan en gång för alla, så att han kan resa fritt som vilken svensk medborgare som helst. Han betraktar det själv som om han sitter i en typ av landsarrest. Jag håller delvis med honom om det. Det kan som jag ser det inte vara rimligt att svenska medborgare -- det kanske finns andra -- inte kan resa fritt. Vem har egentligen det ekonomiska ansvaret när en svensk medborgare får sitta i tyskt fängelse under en hel månads tid utan ersättning? Det är inte lätt att komma tillbaka till Sverige av ekonomiska skäl. Finns det möjlighet för honom att få hjälp av svenska myndigheter att få ersättning från de tyska myndigheterna för frihetsberövandet?
Fru talman! Jag konstaterar helt enkelt att jag inte kan de tyska reglerna. Jag kan därför självfallet inte besvara frågan när jag får den här vid stående bord; det tror jag att Karl-Erik Persson förstår. Karl-Erik Persson tar upp frågor som närmast har med förhandlingar och diskussioner mellan Sverige och annat land -- i detta fall Tyskland -- att göra. Jag kan därför förstå att den ursprungliga frågan ställdes till utrikesministern. Det hade varit bra om det var den frågan som också ställdes skriftligen. Den fråga som nu ställdes skriftligen ligger under Justitiedepartementet, och därför besvarade jag den. Det är UD som har hand om diskussionerna med främmande land, och därför har jag självfallet ingen kunskap när det gäller följdfrågorna.
Fru talman! Jag hoppas att justitieministern kan hjälpa personen i fråga med att komma i kontakt med UD och visa honom vart han skall vända sig för att få den ekonomiska situationen löst. Det har trots allt skett ett frihetsberövande, och jag tycker att han borde få ekonomisk hjälp. Vi brukar hjälpa medborgare som utsatts för otillbörligt gripande här i Sverige. Då borde också denne man få ekonomisk hjälp.
Fru talman! Jag kan som jag sade inte garantera någon ekonomisk hjälp. Däremot kan jag garantera att antingen jag eller mina medarbetare -- jag personligen har självklart inte möjlighet alla gånger -- ser till att alla som söker kontakt med mig på Justitiedepartementet slussas rätt. Ingen skall behöva känna att de inte får ett svar. Det behövs inte en fråga i riksdagen för att vi på Justitiedepartementet skall vara noga med att människor hamnar på rätt ställe när de kontaktar oss.
Fru talman! Det sistnämnda vill jag bemöta, därför att frågan hade ju inte ställts på detta vis om situationen hade varit annorlunda. Hade jag fått svaret den 22 oktober eller strax därefter, hade frågorna blivit annorlunda, eftersom vederbörande då fortfarande satt i fängelse. Han är nu frisläppt, och då blir frågorna litet annorlunda. Detta hoppas jag att justitieministern har förståelse för.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra tillgången på poliser i framtiden. Som Sten Andersson vet infördes ett nytt budgetsystem för polisen den 1 juli 1992. Systemet innebär en långtgående decentralisering av det ekonomiska ansvaret till regional och lokal nivå inom Polisen. Rikspolisstyrelsen bestämmer för varje budgetår länsstyrelsernas medelsramar och länsstyrelserna bekostar numera själva nyrekryteringen av poliser. Eftersom länsstyrelserna ansvarar för hur Polisens resurser totalt används inom länet är det också respektive länsstyrelse som beräknar hur många nya poliser det finns behov av och därefter lämnar sin beställning till Rikspolisstyrelsen. Med länsstyrelsernas beställningar som grund fattar sedan Rikspolisstyrelsen beslut om hur många polisaspiranter som skall utbildas under budgetåret. polisaspiranter vid Polishögskolan. Detta antal grundar sig på de beställningar som länsstyrelserna gjort. Jag vill erinra om att vi den 1 juli 1990 hade ca 15 300 färdigutbildade poliser i landet. Detta låga antal berodde på en låg rekrytering av poliser under de socialdemokratiska regeringarna på 1980-talet. Enligt Rikspolisstyrelsens beräkningar kommer vi emellertid i mitten av 1995 att ha ca 17 500 poliser. Jag vill också erinra om att riksdagen i full enighet tidigare har slagit fast att det skall finnas 16 700 poliser i riket. Den polisbrist som uppkom på 1980 talet finns alltså inte längre kvar och jag hyser i dag ingen oro för att denna brist skall återkomma med en borgerlig regering.
Fru talman! Fru statsråd! Jag får tacka så mycket för svaret. För 14 dagar sedan dök besked upp i medierna om att man inte skulle påbörja någon grundutbildning av polisaspiranter under nästa år. Dagen efter vid en debatt med statsrådet här sade hon att någon sådan utbildning inte var planerad. Det är klart att en utbildning som inte är planerad inte heller kan bli inställd. Detta begriper t.o.m. jag. Men sedan fick jag höra att det i höstas gick ut en förfrågan från Rikspolisstyrelsen till länen, där man frågade om de kunde tänka sig att anta aspiranter till utbildning i januari. Intresset var noll. Man gick då ut en månad sedan och efterfrågade intresset ytterligare en gång. Då anmälde sig ett 20-tal från Stockholm, 10 från Malmö och 2 från Lund och ytterligare någon från övriga Sverige. Samtidigt hade man för många poliser i Västmanland, vilket gjorde att man från RPS sida ändå ställde sig frågande inför att starta denna utbildning. I stället försökte man att få dem som var övertaliga att söka sig till de områden där det i dag finns problem. Fru talman! Jag är litet tveksam till det här systemet, därför att det innebär att Polisen lokalt kan prioritera sina pengar på ett sätt som kanske inte riktigt var avsikten, och det kan vara negativt. Till sist, fru statsråd, kan vi i dag läsa i tidningarna att BRÅ i går presenterade en rapport som var mycket negativ vad gäller Polisens framtida möjligheter att motverka den accelererande brottsligheten. Jag skulle vilja ha en kort kommentar till den rapporten av statsrådet.
Fru talman! Först när det gäller risken med Polisens prioriteringar vill jag tydligt markera att det från min sida är ett krav att regionerna vid beställning av polisaspiranter måste visa sina behov av poliser inför framtiden. Det får inte fungera som en budgetregulator. Vill man gå ner i antal, måste man också visa att man kommer att vara övertalig i framtiden. När det sedan gäller BRÅ:s rapport, eller den av mig begärda framtidsanalysen, pekar man alldeles riktigt på att man om ingenting görs kommer att få problem inom Polisen. Men man pekar också på det som jag försöker att föra fram i alla sammanhang, att det inte är fler poliser som vi i första hand behöver utan återinförande av moral och etik, vilket måste börja när barnen är små.
Fru talman! Återinförande av moral och etik är ett budskap som vi i denna kammare har försökt att få ut under det senaste decenniet. Resultatet har väl inte varit direkt övertygande. För att återgå till mina farhågor kring budgeten, har jag genom åren sett hur t.ex. kommunala tjänstemän när de skall prioritera sin verksamhet högt har prioriterat sådant som inte är så direkt viktigt och lågt prioriterat sådant som är mycket viktigt för att sedan i slutändan få extra pengar. Det är denna situation som jag befarar på sikt kan uppkomma även när det gäller Polisen. Vad gäller statsrådets svar på frågan om BRÅ måste jag säga att de synpunkter som BRÅ har fört fram, som jag läste om i pressen i morse, var negativa. Jag hoppas att statsrådet tar dessa på allvar. Om uppgifterna inte har någon förankring i verkligheten kan man faktiskt börja ompröva BRÅ:s ställning och om huruvida BRÅ skall beviljas pengar av riksdagen.
Fru talman! Åter till prioriteringarna i regionerna. Det står mycket klart angivet att det är Rikspolisstyrelsen som beställer utbildning, grundad på behoven ute i regionerna. Rikspolisstyrelsen är skyldig att komma med pekpinne om de framtida behoven inte tillgodoses. Detta är det säkerhetssystem som vi har byggt upp. Jag har inte räknat BRÅ-rapportens sidor, men tjockleken är minst fem centimeter. Självfallet återger tidningsnotiserna bara vissa delar. Men det är, som jag påpekade, en rapport som visar att vi visst behöver poliser, men att vi i första hand måste agera när barnen är små. Detta är glädjande för min del. Det paket med åtgärder mot ungdomsbrottslingar, som nu snart är färdigt att föreläggas riksdagen, får mycket starkt stöd i rapporten. Det är just den typen av åtgärder som BRÅ:s forskare menar är nödvändiga för att vi skall komma till rätta med den negativa utvecklingen.
Fru talman! Mycket kort: Jag hoppas att vi om fem år skall finna att statsrådet hade rätt i sin uppfattning.

Fru talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att värna åsikts och yttrandefriheten i skolan. Frågan föranleds av uppgifter om att flera skolor har förbjudit elever att spela musik av en viss grupp och t.o.m. skulle ha beslagtagit kassettband. Yttrande och informationsfriheten är gentemot myndigheterna garanterade i grundlag. Bestämmelser härom finns såväl i regeringsformen som i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Ingripanden mot ljudupptagningar på grund av dessas innehåll får endast göras med stöd av bestämmelserna i grundlagarna. Av dessa bestämmelser framgår klart att det inte tillkommer någon befattningshavare inom det allmänna skolväsendet att hindra eleverna från att lyssna på viss musik, därför att musiken i något avseende betraktas som förgriplig. Däremot -- och det bör framhållas -- medger grundlagarna sådana ordningsföreskrifter som, utan hänsyn till yttrandenas innehåll, reglerar visst sätt att sprida eller ta emot yttranden. Sålunda kan t.ex. eleverna förbjudas att spela musik eller läsa tidningar under lektionstid. Reglerna är klara. Kunskaperna om dem kan dock tänkas brista ute i skolorna. Jag ser det som viktigt att skolans personal har korrekt information på denna punkt. Som en första åtgärd ämnar jag se till att skolans personal får kännedom om det svar jag här lämnat i kammaren.
Fru talman! Fru statsråd! Skolans viktigaste uppgift är självfallet att förmedla kunskaper och färdigheter och ta till vara varje elevs möjligheter att lära. Men den skall också spegla det demokratiska samhället, och den skall ha en fostrande roll när det gäller normer, värderingar, osv. Jag tycker att det är viktigt och bra att det finns regler i skolan, t.ex. ordningsregler, regler om hyfs, när och var musik skall spelas osv. Jag blir något bekymrad när skolor och rektorer inte lever upp till ett demokratiskt synsätt när det gäller grundlag, åsiktsfrihet m.m., när de i ett slags nitiskhet säger att en viss musik inte skall spelas. Jag tycker att reglerna i så fall skall vara att musik över huvud taget inte skall spelas. Det är en annan sak om det gäller t.ex. rasistisk musik, men nationalsången och låtar av Thore Skogman kan inte sägas vara speciellt rasistiska. Detta är bekymmersamt. Det är det också när en rektor säger att nationalsången inte får spelas i skolan. Vad gör man genom detta? Jo, man spelar andra grupper i händerna. Jag är ganska säker på att den här gruppens skivförsäljning ökar för varje gång som rektorer springer ut och förbjuder elever att spela denna musik. Jag är glad att jag har fått det här svaret. Det är väldigt bra att statsrådet är mycket tydlig i fråga om vilka regler som gäller. Jag är också mycket glad att svaret går ut till skolorna. Den diskussion som skall föras är naturligtvis vad som är orsaken till att detta händer; man skall inte gå den enkla vägen, som de uppenbarligen gör ute i en del skolor.
Fru talman! Vi är helt överens i sakfrågan, och det är bra. I det arbete som bedrivs ute på skolorna i kampen mot främlingsfientlighet och rasism låter man ibland ändamålen helga medlen. Det är oerhört centralt att vi från myndigheters och från riksdagens sida bl.a. markerar att de grundläggande lagarna faktiskt gäller och att vi manar till viss varsamhet. Det handlar ju om att ge eleverna kunskap och insikt om grundläggande demokratiska värderingar. Det hade kanske varit önskvärt att flera i stället hade sett till att eleverna fått tillfälle att analysera de frågeställningar som gör att den här typen av musik vållar så många känslor. Det är viktigt att skolan hanterar de här frågorna, men det bör ske inom de lagar och regler som gäller.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten speciellt mycket, därför att svaret är väldigt bra och konkret. Frågan är om man på departementsnivå kunde titta litet på de här frågorna, eftersom det tydligen finns en del skolor och rektorer som har svårigheter att hantera dem. De skulle egentligen inte behöva ha dessa problem, men det finns tydligen sådana. Man borde på något sätt kunna ge råd och vägledning till skolorna när det just gäller att belysa de här frågorna på ett mer adekvat sätt än genom att bara förbjuda. Jag skulle vara tacksam om man på departementet ville fundera litet på det här eller ge ett uppdrag till Skolverket att undersöka hur det skall hanteras.

Fru talman! Jag vill bara understryka att vi naturligtvis skall fundera vidare på de här frågorna. Det centrala är att vi från regeringens sida, bl.a. från Civildepartementet, har skickat ut undervisningsmaterial, som tidningar till elever och handledning till lärare, som på ett bra sätt visar hur man skall arbeta med den här typen av frågor och snarast stödja eleverna i kritisk granskning av media och annat. Vi får anledning att påminna om det materialet när vi nu skall informera om svaret och om de viktiga resonemang som den här frågan har aktualiserat.
Fru talman! Det vore kanske bra att man tillsammans med svaret skickade med en bilaga med en förteckning över den litteratur som nu finns utgiven. Det är väl tyvärr så att allt material som skickas ut inte blir läst överallt. Det vore annars tacksamt om de aktuella rektorerna läste just detta material, så att frågorna kunde tacklas på ett bättre sätt än hittills.

Fru talman! Lena Hjelm-Wallén har frågat mig vad regeringen ämnar göra för att möjliggöra för kommunerna att anordna undervisning av största möjliga kvalitet. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen lade under sin senaste mandatperiod fram en rad propositioner som i grunden ändrade styrsystemet i den svenska skolan. I enlighet med förslagen i propositionen om ansvaret för skolan fattade en enhällig riksdag beslut om en ansvarsfördelning mellan stat och kommun, som innebär att staten styr skolan genom att formulera övergripande mål och riktlinjer, medan kommunerna har det fulla ansvaret för att genomföra verksamheten. Stegvis har också en reformering av statsbidragen till kommunernas verksamhet genomförts. Reformerna innebär att statsbidrag utgår i form av ett kommunalt utjämningsbidrag, i vilket numera också statsbidraget till skolan ingår. I de propositioner om nya läroplaner för grundskolan, gymnasieskolan och övriga skolformer som nu ligger på riksdagens bord fullföljs reformeringen av skolans styrsystem. De föreslagna läro och kursplanerna anger således i kunskapstermer de mål som skolan skall nå. Däremot betonas i propositionerna att det är skolans huvudmän och de professionella i skolan som skall bestämma om skolans organisation och undervisningens uppläggning samt välja undervisningsmetoder. Det är således en kommunalpolitisk uppgift att prioritera de ekonomiska resurserna inom den kommunala sektorn och se till att skolan får de resurser som krävs för att fastlagda mål skall kunna uppnås. I ett läge där det nya styrsystemet fortfarande är under utveckling anser jag att det är regeringens skyldighet att avhålla sig från att gå ut med nya detaljregleringar eller ge pekpinnar om hur skolhuvudmännen skall organisera sin verksamhet. Däremot kommer jag självfallet som skolminister att noggrant följa skolans resultat. Jag vill här erinra om att Skolverket har som en av sina huvuduppgifter att följa skolans verksamhet, både vad gäller resultat och resursfördelning. I samband med den nyligen avlämnade anslagsframställningen för budgetåret 1994/95 har Skolverket t.ex. lämnat en redogörelse för skolans resultat, kallad Bilden av skolan 1993. Härutöver publicerar Skolverket regelbundet jämförelsetal för skolan. Denna regelbundna rapportering utgör en grund för regeringens förslag i utbildningspolitiska frågor. Regeringen kommer att inför riksdagen redogöra för Skolverkets resultatredovisning och våra förslag med anledning av denna, bl.a. i samband med 1994
Fru talman! Tack för svaret. I de allra flesta skolor är verkligheten den att lärartätheten minskar och klasstorleken ökar. På det sättet blir undervisningen tråkigare och tar ett steg tillbaka, som man säger. Det blir mer av katederundervisning och mindre av studiebesök, grupparbeten osv. Elevvården försämras, och barn med särskilda behov får mindre stöd. Detta sker inte därför att kommunalpolitikerna vill skolan illa. Tvärtom, menar jag. De flesta kommunalpolitiker är väldigt stolta över sin skola och önskar verkligen en god skolutveckling. Men de är i dag mycket klämda ekonomiskt. Vi i riksdagen måste ta ett ansvar för det, inte genom att komma med pekpinnar och detaljstyrning, men väl genom att ta ett ekonomiskt ansvar. Många hävdar att botten är nådd. Det går inte att spara på ytterligare någonting nu. Det var mot denna bakgrund jag ställde frågan, men också mot bakgrund av att Beatrice Ask representerar ett parti som hade mindre klasser som slagord under 70 och 80-talen. Då var det lösningen på alla skolans problem, men i dag får vi inte höra någonting om det. I dag ser i stället skolministern lugnt på försämringarna som sker och de allt större klasserna. Det var kanske också ganska typiskt att man i dag inte kunde höra någonting om Europas bästa skola. Jag förstår att man har stoppat undan det slagordet, därför att det inte passar in på den verklighet som skolan lever med i dag.

Fru talman! Jag och regeringen är mycket bekymrad över de ekonomiska problem som Sverige har. Som skolminister är jag också noggrann med att följa det som sker med skolorna i de kommuner som har mycket stora ekonomiska svårigheter. Det underlag som jag har att arbeta utifrån, är den typ av rapportering och utvärderingar som bl.a. Skolverket gör och de kontakter som jag själv tar. Angående klasstorlek -- som ingick i den här frågan -- har det skett en förändring. Förändringen är visserligen liten, men det är entydigt att klasserna har blivit något större. Som ett brev på posten får jag då frågan om jag -- som tillhör ett parti som talade om mindre klasser -- inte är bekymrad. Jo, vi är självfallet bekymrade. Samtidigt kan jag gärna erkänna att vi har kommit till insikt om att det sker ett utvecklingsarbete, som ibland medför att andra arbetsformer leder till förändrade grupper i skolan. Som Lena Hjelm Wallén delvis påpekade är det så, att vi skulle gärna vilja se mer av utvecklingsarbete ute i kommunerna, men det är nog tyvärr svårt. Däremot delar jag inte den uppfattning som Lena Hjelm-Wallén gör sig till tals för, dvs. att allt är elände i skolan. Tvärtom konstaterar man i den utvärdering som har gjorts att åtminstone de barn som har mycket särskilda behov fortfarande får stöd, att kommunerna prioriterar skolan, att man försöker att utveckla verksamheten. Jag tycker att man också skall framhålla dessa motbilder. Självfallet måste regeringen och riksdagen ta sitt ansvar. Däremot är jag något förundrad över att socialdemokraterna helt plötsligt har sett det möjligt -- om jag har förstått det hela rätt -- att ge betydligt större bidrag till kommunerna för skolverksamhet. Jag vet inte om jag noterade detta i den ekonomisk-politiska motion som partiet avgav i går, men det är möjligt att jag har missat det. Vi har inte resurser, och vi har icke för avsikt att ändra formen för statsbidrag som nyligen har införts.
Fru talman! Jag sade definitivt inte att allt är elände i skolan. Beroende på professionalitet, på mycket idealitet och entusiasm fungerar det ändå bra på de flesta ställen. Men det sker en försämring, och den försämringen måste vi ta ett ansvar för. Vi kan inte bara säga att det är en kommunalpolitisk uppgift. Ytterst är det staten, riksdagen och regeringen -- i synnerhet är det så nu -- som beslutar om ramarna för kommunerna. I det rådande läget måste vi hjälpa kommunerna. Vi från den socialdemokratiska oppositionen har varit mer generösa mot kommunerna både nu och tidigare. I vår ekonomisk-politiska motion säger vi nu: Låt folk få vara kvar vid sina jobb. Låt inte uppsägningarna av de 28 000, som just nu står inför att mista sina jobb, gå i verkställighet.
Fru talman! Vi diskuterar nu skolan. Jag är fortfarande intresserad av att veta hur det är tänkt att man skall hjälpa skolan med dessa medel. Man kan ju inte försäkra sig om att skolan får del av pengarna, även om kommunerna får viss hjälp i och med det förslag som socialdemokraterna har presenterat. Jag vill ändå gå tillbaka till den fråga som ursprungligen ställdes och som handlar om arbetsformer och organisation i skolan. Jag vill påstå att vi i dag inte har ett sådant underlag att vi entydigt kan veta att allt bara blir sämre. En sak som är oerhört central är att Skolverket i sin fördjupade anslagsframställan och i bilden av skolan konstaterar att ansvarsfördelningen är ny och att statsbidragsreglerna är nya. Det har gått för kort tid för att man riktigt skall veta hur systemet fungerar och hur väl man klarar att göra riktiga prioriteringar. Under den kommande treårsperioden har Skolverket emellertid för avsikt att mycket noggrant följa utvecklingen. Först därefter kommer vi att ha ett underlag för eventuella ställningstaganden när det gäller bidagssystem och annat.
Fru talman! Det är bra att moderaterna har nyanserat sin bild av det som är bra för skolan. Förut var mindre klasser ett slagord som skulle lösa alla problem. Det finns också annat som måste vägas in. Det sker i alla fall en utveckling i det moderata tänkandet, vilket jag välkomnar. Men jag är inte med så långt att vi stillatigande skall acceptera att det blir flera elever per undervisningsgrupp, alltså större klasser och mindre lärartäthet. Det vill jag inte försvara, eftersom större klasser innebär en försämring. Man måste klart säga ifrån att det är en försämring. Skolministern verkar vara alldeles för bekymmersfri i förhållande till detta. Det är en slående kontrast mot hur verkligheten ser ut.
Fru talman! Jag är inte bekymmersfri, men jag konstaterar att tillgänglig statistik är väldigt vag i sin beskrivning av vad som faktiskt sker. Det råder också mycket stora variationer runt om i landet. Det finns fortfarande mycket små elevgrupper, och det finns stora bekymmer framför allt i en del storstäder. Därför är det svårt att vara så generaliserande som frågeställaren önskar att man kunde vara. Bilderna är litet olika. Man måste gå in och se vad som sker lokalt, hur arbetsformen har utvecklats och i vilken utsträckning detta är förklaringen till bakgrunden. Jag tror att det fortfarande har sina poänger med mindre klasser. Den stora gruppen elever, mellangruppen, som normalt inte behöver extra stöd och hjälp mår naturligtvis bättre i en klass som har något färre elever. Detta är fortfarande en sanning, som man skall våga säga också i dessa tider. Men just nu är jag inte våldsamt bekymrad över situationen, men jag följer den noga.
Fru talman! Jag tycker att skolministern skall vara bekymrad över situationen. Situationen är ju naturligtvis inte generellt dålig -- det har jag inte heller påstått -- men det sker en försämring praktiskt taget överallt. Det är inte därför att någon i kommunerna eller skolan vill ha det så, utan därför att det finns för litet resurser. Dessutom vågar man i dag inte prioritera resurserna lika mycket efter behov som man gjorde tidigare, beroende på signaler som bl.a. skolministern sänder om skolpeng, genomsnittsresurs o.d. Det sker en försämring i dag i skolverksamheten, framför allt för dem som behöver den största hjälpen och det största stödet.
Fru talman! Den viktigaste signal som jag försöker att skicka ut till kommunerna, som ansvarar för skolverksamheten, är att skolan skall prioriteras. Jag försöker att argumentera för att de mål och de ambitioner som vi har lagt fast för den allmänna grundskolan, gymnasiet och vuxenundervisningen är riktiga. Däremot undviker jag pekpinnar eller snabba slutsatser baserade på vag statistik. Men jag kan försäkra Lena Hjelm-Wallén att den dag som jag har ett konkret underlag som stärker uppfattningen att det sker allvarliga försämringar kommer jag att höja rösten och gå in i mer detaljerade resonemang om vad som måste göras.
Fru talman! Man kan fundera kring moralen när det gäller ett parti som tidigare så starkt har argumenterat för mindre klasser. Nu när klasserna blir större, då tar man inte signalerna på allvar. Man skall vänta och se. Jag tycker att det är politik när den är som sämst, att man gör den typen av ställningstaganden. Det är moraliskt förkastligt att skifta så mellan ställningstagandena.
Fru talman! I så fall är riksdagen ännu värre ute än skolministern. Tidigare var statsbidragssystemet inriktat på att det i vissa stadier helst skulle vara 25 elever medan det i andra stadier skulle vara 30 elever, dvs. ett system med delningstal. Det var inte så konstigt att mycket fokuserades på klassernas storlek. Numera har man en annan ansvarsfördelning, och det finns kanske större kunskap om pedagogik. Det är klart att även det parti som jag tillhör följer med i den utvecklingen, och det är väl snarare någonting positivt. Men jag tror fortfarande att relativt små undervisningsgrupper är en pedagogisk fördel. Att debatten ändras beror kanske delvis på att det sker förändringar, vilket det har gjort bl.a. genom riksdagsbeslut.
Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag är beredd att verka för inrättandet av företagarutbildningar och företagargymnasier som kan förbereda ungdomar för att verka inom små företag och som egna företagare. Våren 1991 fattade riksdagen beslut om en reformering av gymnasieskolan. Genom beslut våren 1992 utvecklades reformen på vissa punkter. att den nya gymnasieskolan är uppbyggd kring nationella program. Inom alla nationella program finns en minsta garanterad undervisningstid för individuellt val och lokalt tillägg. Vidare ges kommunerna bl.a. rätt att utforma lokala grenar, lokala kurser och specialutformade program. I regeringens förslag om en ny läroplan och ett nytt betygssystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesärskolan och särvux utvecklas detta ytterligare. Den reformerade gymnasieskolan, som nu håller på att införas, ger betydligt större utrymme för flexibla lösningar än den gamla gymnasieskolans linje och specialkursstruktur både när det gäller organisation och för att tillgodose enskilda elevers utbildningsönskemål. Strukturen med program, grenar och valbara kurser och med ett timplanelagt utrymme för individuella val innebär betydligt större möjligheter än tidigare för gymnasieeleverna att anpassa sin utbildning efter egna önskemål. Det finns också ett tilltagande intresse från kommunerna att profilera sitt utbildningsutbud inom olika områden. Utvecklingen inom både arbetsliv och högre utbildning förutsätter ett väl utvecklat samarbete mellan gymnasieskolan och gymnasieskolans avnämare. Detta kan och måste få ske i olika former. En kursutformad gymnasieskola ger goda möjligheter att successivt och i takt med förändrade behov förnya utbildningens innehåll. Jag är övertygad om att den nya gymnasieskolan ger allt önskvärt utrymme för att anordna den typ av utbildning som frågeställaren efterlyser. Samtidigt ställer jag mig något frågande till om det är i gymnasieskolan som särskilda företagarutbildningar bör inrättas. Behovet av ökad företagsamhet är stort och gäller alla områden. Att företagsekonomi kan väljas som tillval på program där det inte ingår är därför viktigt, men i övrigt torde någon form av påbyggnadsutbildning för dem som skaffat sig en god kompetens från något av programmen alternativt genom egen yrkeserfarenhet vara att föredra.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är min övertygelse om den nyckelroll som de små och medelstora företagen spelar för att klara vår välfärd. Jag anser därför att det är viktigt att vi ger ungdomar en utbildning som ger dem teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna verka i småföretag och som egna företagare. Jag ser det som en brist att inte något av gymnasiets nationella program eller någon av de nationellt fastställda grenarna täcker detta behov. Inget specialgymnasium med riksintag och, vad jag vet, ingen friskola har utbildning med företagarinriktning. Verksamhet av detta slag finns, såvitt jag vet, endast som projekt såsom Ung företagsamhet, inom gymnasiets ekonomiska program. De mer yrkesinriktade utbildningarna förbereder eleverna på att söka arbete, att bli anställda, att vända sig mot arbetsgivare. Det pratas litet om vad man kan starta själv. Behovet av företagarutbildning på gymnasial nivå understryks också av en undersökning som Utbildningsdepartementet har tagit fram, som visar att de mindre företagen är ovilliga att premiera akademiska studier. Jag uppfattar statsrådets svar på min fråga som alltför tamt. Samtidigt väcker det flera frågor hos mig. Jag hoppas att dessa frågetecken skall rätas ut. Min första fråga är: Vad inrymmer uttrycket gymnasieskolans avnämare?
Fru talman! Vi kan vara överens om behovet av att utveckla små och medelstora företag i landet. Det är där de nya jobben skall finnas. Samtidigt är det väsentligt att konstatera att det är nödvändigt att höja kompetensnivån i svenskt näringsliv över huvud taget. Det har vi också gjort från regeringens sida. Det är riktigt, som en rapport har visat, att intresset hos många företag för att ta till sig människor med akademisk utbildning är för lågt. Slutsatsen av det är inte att vi inte skall sträva efter att nå dit, tvärtom. Skall vi konkurrera på den internationella marknaden är det nödvändigt. Jag tycker inte att mitt svar är tamt, av den enkla anledningen att jag menar att det i målen för flera av de nationella programmen finns en förändring i förhållande till vad som gällde tidigare. I målen för hantverksprogrammet, där ju många blivande egenföretagare finns, står det bl.a. att man efter att ha gått utbildningen skall kunna orientera sig i företagsekonomi, marknadsföring och lagstiftning som gäller småföretag. Av målen för andra yrkesinriktade program framgår att man skall förstå grundläggande ekonomiska principer och begrepp i företagens ekonomi. Det är möjligt att detta är för litet. Men om man under gymnasietiden, från 16 till 18 års ålder, skall kunna skaffa sig kompetens inom ett yrkesområde eller förbereda sig för universitet osv., blir det inte så mycket tid över. Det var därför jag ställde frågan om det inte snarast är så att vi skulle försöka ta oss an de behov som Rose-Marie Frebran har tagit fram i sin fråga, i form av påbyggnadsutbildningar efter åtminstone en vanlig gymnasieutbildning.
Fru talman! Jag går igenom svaret systematiskt, och min fråga kvarstår: Vad lägger statsrådet in i uttrycket gymnasieskolans avnämare? Detta med påbyggnadsutbildning nämns först i slutet av svaret. Jag återkommer alltså till det. Det talas också i svaret om att det finns goda möjligheter att successivt och i takt med förändrade behov förnya utbildningens innehåll. Min andra fråga till statsrådet är: Vad anser statsrådet behovet av förnyelse i gymnasieskolan vara, mot bakgrund av de förändrade behov som vi alltmer har kommit till insikt om? Det gäller det enorma behov vi har i Sverige av nyföretagande. Medför det inte något behov av förändring av utbildningens innehåll?
Fru talman! Den första frågan var vad begreppet gymnasieskolans avnämare inrymmer. Det handlar om universitet, högskolor och arbetsmarknad. Begreppet är en sammanfattning. Anledningen till att jag formulerar svaret så är att man skall ha klart för sig att riksdagens beslut om den nya gymnasieskolan aldrig har inneburit att gymnasieskolan erbjuder någon slutlig utbildning. Den är en grund att bygga vidare på. Det förutsätts nästan alltid att man skall läsa vidare vid universitet eller högskola, alternativt få viss förstärkning av sina kunskaper ute i arbetslivet. Det är få som direkt efter gymnasieskolan är färdiga att ge sig ut och skapa nya jobb som egna företagare. Rose-Marie Frebran frågar vilka slutsatser jag drar om behovet av förändringar. Eftersom vi nyligen har reformerat gymnasieskolan har jag inte så mycket att komma med där. Vi har dock lagt fram nya förslag om läroplaner. En av de stora utmaningarna framöver hanldar om att ändra arbetsformerna i grundskola och gymnasium så att eleverna blir bättre på problemlösning och mer kreativa. Här har vi i dag uppenbara brister. Det är ett av skälen till att företagsamhet inte är vad de flesta tänker på när de funderar över sin framtid.
Fru talman! Svaren på dessa konkreta frågor är inte så tydliga. Jag måste ändå gå vidare. Statsrådet säger att allt önskvärt utrymme för denna typ av utbildning finns i den nya gymnasieskolan. Mycket som har sagts tidigare i svaret om de nya möjligheterna att välja individuellt och för kommunerna att utveckla egna program osv. är bra. Jag anser dock att vi har ett enormt behov, som vi måste ta ansvar för nationellt. Är det verkligen så att man utifrån sitt ansvar för riket bara kan skapa ett utrymme för utveckling? Måste man inte göra något mera än att ge utrymme för en utveckling? Måste man inte också leda utvecklingen? Måste man inte också med engagemang och entusiasm tala för att man vill se en viss utveckling och att den nya friheten skall användas till det? På den punkten tycker jag att svaret är lamt. Jag får återkomma i nästa inlägg.
Fru talman! Jag tycker att den nya gymnasieskolan ger stort utrymme, och det är väsentligt att det finns. Om man i Företagarnas riksorganisation vill starta en fristående gymnasieskola kan man i princip ansöka om det i morgon, och jag tror att man har goda förutsättningar att klara det. Om en kommun, tillsammans med det näringsliv som man lokalt har, vill ordna en specialinriktad utbildning, är det också möjligt. Alla lösningar finns, som kan rymmas inom detta, och det är bra. Rose-Marie Frebran säger att man inte bara skall skapa ett utrymme utan leda en utveckling. Det är väl riktigt. Men i riksdagen kan vi ju inte organisera varenda utbildning som kan komma att behövas. I den proposition som regeringen lagt fram när det gäller utbildning, pekas det just på nödvändigheten av kompetensförstärkning och det väsentliga att eleverna på olika nivåer får de kunskaper som krävs så att de blir mer ''subjekt'' i verksamheten, dvs. att eleverna blir mer kreativa och tar fler egna initiativ. Det är oerhört väsentligt för att ha en grund att stå på. Det är möjligt att det här verkar lamt, men jag tror att det är den enda vägen att gå för att åstadkomma en positiv förändring.
Fru talman! Med det här förhållningssättet att skapa utrymme gör man sig beroende av stora entusiaster, av eldsjälar, såsom rektor Birger Rosén, som man nyligen kunde läsa om i Dagens industri, som arbetar på Kortedalagymnasiet i Göteborg. Birger Rosén har vänt utvecklingen i skolan, från en nedläggningshotad till en mycket attraktiv skola. Nästa projekt som står på dagordningen där är en företagarutbildning -- det finns mycket att berätta om det här projektet. Den här typen av eldsjälar är fantastiska, och de är bra för de orter där de finns. Men de finns kanske på tio orter i landet. Skall vi nöja oss med det, eller skall det centralt ses till att sådan här verksamhet uppmuntras på ett mer övertygande sätt, än vad skolministern gör? Skolministern verkar t.o.m. i slutet av svaret ta ställning till att det inte behövs en företagarutbildning, utan att det behövs en påbyggnadsutbildning i stället. Det är ett antingen-- eller-resonemang som statsrådet för, vilket jag beklagar väldigt mycket, i stället för ett resonemang som visar på en befruktande både-- och-attityd.
Fru talman! Det är möjligt att jag har svårigheter med att uttrycka mig och därför inte uppfattas som tillräckligt engagerad när det gäller företagsamhet. Det är i så fall en brist som jag får fundera mycket över, eftersom det parti som jag arbetar för alltid har arbetat för företagsamhet. När jag funderar över var utbildningar skall ligga, vilket en skolminister skall göra -- och det gör jag i mitt svar -- ställer jag mig något tvivlande till om de tre år som gymnasieskolan har till sitt förfogande skall användas till bra företagarutbildningar som vi i riksdagen, eller från något annat politiskt håll, skall organisera. De tre åren i gymnasieskolan räcker knappt till för att en blivande frisör skall få den teoretiska kompetens och färdighet som behövs för att utöva yrket. Därtill krävs att vederbörande skall studera företagsekonomi, m.m. Men att få dem till fullfjädrade företagare vid 18 års ålder, tror jag är mycket svårt. De politiskt centralstyrda insatser som har gjorts för att styra företagsamhet har sällan varit bra. Därför finns det anledning att säga att det kanske är bättre att ordna denna utbildning i form av påbyggnadsutbildning. Det här är inte ett antingen--eller-resonemang utan snarare ett konstaterande och ett sätt att föra ett resonemang framåt.
Fru talman! Återigen uppfattar jag ganska många reservationer i stället för en positiv inställning till det som kan göras på det här området. Även om jag inte hade vågat vara så optimistisk att jag trott på ett svar med konkreta åtgärder som statsrådet var beredd att vidta, hade jag ändå väntat mig en mer positiv inställning och mer av engagemang för dessa frågor; detta i ett läge där vi har ett enormt stort behov av nyföretagande, eftersom hundratusentals jobb försvunnit i Sverige under några år. Vi har alltså ett enormt behov av arbetstillfällen, och det finns exempel på hur ungdomar, från exempelvis de projekt som finns på gymnasieskolan, kan gå in i verksamheter och skapa företag. En del ungdomar går vidare på ett mycket fint sätt. Att inte visa större engagemang för detta, tycker jag är synd. Vem skall vara huvudman för en påbyggnadsutbildning och hur skall den finansieras?
Fru talman! Det är inga enkla frågor som följer en enkel fråga. Om vi skall lägga fram ett åtgärdsprogram vad gäller påbyggnadsutbildningar, kräver det något mer förarbete än vad jag nu har med mig i talarstolen. Men utgångspunkten för de utbildningar som skall erhållas måste ju vara ett lokalt engagemang. Jag säger inte det därför att jag inte tycker att ett centralt engagemang skall finnas utan därför att det förutsätter inte bara eldsjälar utan många andra som arbetar konkret med frågorna. Naturligtvis är det litet märkligt att bli kritiserad för att engagera sig för litet i detta. Just debatten från andra håll när det gäller skolan visar att man tycker att den här regeringen har gjort för mycket för att knyta skolan närmare företagsamheten och det som sker ute på arbetsmarknaden och i näringslivet. Regeringen har vidtagit en rad insatser i form av att öppna för friskolor, att göra det möjligt med entreprenadlösningar och att öppna för en ny modern lärlingsutbildning där företagen står för den praktiska delen och skolan för de mer teoretiska inslagen. Vi går vidare på den vägen. Jag har litet svårt att hantera den här kritiken, det vill jag gärna säga. Att man genom att öppna för möjligheter inte visar engagemang har jag svårt att ta till mig. Men jag skall gå hem och fundera över detta på min kammare.